Herr talman! Larz Johansson anförde att det verkade mycket egendomligt att Landsorganisationen hade hamnat på vår linje i fråga om elevstatus, medan SAF däremot stöder majoriteten. Jag vet inte på vilket sätt centerpartiet agerar, dvs. om man alltid följer det LRF har att säga i olika frågor eller om man gör på något annat sätt. Vi från moderata samlingspartiet anser i varje fall att vår uppgift är att försöka forma idéer till en politik. Om sedan Landsorganisationen tycker att de idéerna är bra, tyder det på att Landsorganisationen trots allt kanske inte är så dum. Sedan säger Larz Johansson att moderaternas uppfattning om yrkesutbildning är hopplös. Nej, så är inte fallet. Det vet Larz Johansson också mycket väl. Jag tror inte att Larz Johansson på något sätt skulle bestrida det faktum att det allra bästa sättet att lära sig ett yrke och bli en god yrkesarbetare är att vara direkt involverad i produktionen på en arbetsplats. Mig veterligt har Larz Johansson och centerpartiet tidigare mycket kraftfullt agerat för att återinföra t.ex. den traditionella lärlingsutbildningen inom gymnasieskolans ram. Det vi nu förordar är icke en traditionell lärlingsutbildning. Det vi menar är att eleverna, genom det sätt på vilket försöksverksamheten till yrkesutbildning inom gymnasieskolan läggs upp, trots allt kommer att bli gäster hos verkligheten. De måste få vara med och känna att de gör en insats i produktionen, för att de skall nå bästa tänkbara resultat. Vi menar att det då inte på något sätt är orimligt att de, för den del som verkligen utgör en del av produktionen, får en viss ersättning.

Herr talman! Larz Johansson säger sig nu ha fått uppgifter om att kommunerna har kommit så långt i sina förberedelser att de kan acceptera att försöksverksamheten sätts i gång. Men de yrkeslärare som nu skall köra i gång har faktiskt inte fått någon fortbildning. Framför allt har de inte sett några kursplaner. De har alltså ingen aning om vilka kursplaner de skall arbeta efter i höst. Det kan vi inte acceptera. Resultatet blir faktiskt bara att man kör vidare med de gamla vanliga kursplanerna, och det var inte det som var meningen när vi talade om en förändrad och förbättrad yrkesutbildning. Vi för vår del faller inte undan för utpressning när det gäller att försvara kraven på kvalitet. Återigen kommer frågan om intresseval upp. Larz Johansson säger att han inte tänker upprepa den föreläsning han höll om intresseval förra året. Jag har mycket väl förstått vad Larz Johansson menar med skillnaden mellan elitidrott och andra ämnen. Larz Johansson vill favorisera elitidrottare, medan andra ungdomar, som har andra intressen, får klara sig själva. Vi i folkpartiet kan inte acceptera det. Det faktum att en modell, nämligen matematikgymnasiet i Danderyd, inte har fungerat så bra, betyder inte att man skall döma ut alla andra och inte försöka göra någonting bättre. Det finns ett annat alternativ, hemortsalternativet.

Herr talman! Göran Allmér och moderaterna får naturligtvis hamna på vilken sida de vill. Jag konstaterade bara att det var paradoxalt att det råkade bli på det här sättet. Ett av de bekymmer vi har haft under de år vi har försökt få en ordentlig omfattning på lärlingsutbildningen är kostnaderna för arbetsgivaren. Inte minst gäller detta, Göran Allmér, för småföretagare och hantverkare som mycket klart har deklarerat att de visst tycker att utbildningsformen som sådan är bra — dvs. att man har stora delar företagsförlagd utbildning och självfallet vill ha det i fortsättningen också — men att man inte orkar med lönekostnaderna. Det är skälet till att det inte varit möjligt att få någon utbredning på lärlingsutbildningen, i dess nuvarande form. Därför menar vi att det är angeläget att den lärlingsutbildning, med bibehållande av alla fördelar och borttagande av nackdelarna, som finns skisserad i propositionen men som inte kommer i gång i den här försöksomgången startar, så att vi kan ta till vara alla de goda kunskaper och yrkestraditioner och det yrkeskunnande som finns inom hantverksoch småföretag. Så till Ylva Annerstedt: Visst kan vi fortsätta att reservera oss oavsett vad som händer. Men försöksverksamheten kommer under alla förhållanden att starta, och då kan man, som jag försökte säga tidigare, välja väg. Antingen sätter man sig vid sidan om och tjurar eller också ser man till att försöka att påverka den verksamhet som ändå kommer att starta så att den blir så bra som möjligt. Ett sätt att påverka, t.ex. nu tillsammans med vpk, vore att se till att riksdagen också fattar beslut om att utöka försöksverksamheten under de kommande åren så att det inte stannar av med det som nu är sagt. Så en gång till om intresseval. Det är faktiskt så, Ylva Annerstedt, att om jag råkar vara intresserad av språk eller matematik eller något annat, finns det i hela landet i varje gymnasiekommun ett hemortsalternativ. Gymnasieskolan är konstruerad på det sättet att den tillfredsställer elevernas olika intressen. Har jag ett språkintresse skall jag välja en sådan linje, har jag ett annat intresse skall jag välja en annan linje. Och då får man betydligt mer än de fem veckotimmar som elitidrottsmännen får i sitt område, dvs. idrotten.

Herr talman! Larz Johansson tycker att det är paradoxalt, som han uttryckte det, att LO och moderata samlingspartiet skulle kunna ha överensstämmande uppfattningar i någon fråga. Larz Johansson sade också i sin förra replik att vår uppfattning var hopplös. Det innebär med andra ord att Larz Johansson i det sammanhanget också underkänner LO:s ställningstagande. Det får han väl klara ut med den organisationen. Jag finner det inte paradoxalt att någon kan hamna på samma linje som moderata samlingspartiet, tvärtom. Sedan kom Larz Johansson in på lönekostnader och sade att det inte råder några som helst tvivel om att lärlingsutbildning är mycket bra och kanske en av de bättre utbildningsformerna men att lönekostnaderna för småföretagare och andra tydligen är av den omfattningen att de utgör ett hinder. Men då har Larz Johansson över huvud taget inte begripit vilket system av utbildning som vi från moderata samlingspartiet har föreslagit. Självfallet skall inte företagarna stå för det som utgör en utbildningsdel. Men tycker Larz Johansson att det är orimligt att det tillgodoräknas företaget eller hantverkaren om eleverna deltar i företagets verksamhet och därvid åstadkommer ett produktionsresultat? Jag tycker det är fullt klart att om man gör en produktiv insats skall man också ha en ersättning för det. Jag vet att samma tankar som Larz Johansson framför nu har framförts från andra håll, t.ex. från Svenska arbetsgivareföreningen, där man bl.a. har som argument att eftersom annan utbildning i gymnasieskolan och i grundskolan är kostnadsfri och staten står för dessa kostnader, skall heller inte yrkesutbildningen belasta den som tar emot elever. Men det är inte detta det är fråga om, utan det gäller en ersättning för den produktionsinsats som eleverna gör, och den tycker jag inte att staten skall stå för.
Herr talman! Jag vill återkomma till frågan om intresseval. Det är inte så enormt stor skillnad mellan elitidrottaren och eleven med andra intressen som Larz Johansson vill göra gällande. Det finns inte några gymnasielinjer som inte har gymnastik och idrott i sin timplan; minst två timmar per vecka har man. En elev som läser en annan linje har t.ex. tre timmar engelska; det är den vanliga modellen. Här skulle alltså för den senare eleven ges möjlighet att utöka och fördjupa med fem timmar i engelska, om han nu är intresserad av det. Jag vill passa på tillfället att kommentera lärlingsutbildningen. Vi är också med på den reservation som behandlar lärlingsutbildningar it.ex. hantverksyrken.

Herr talman! Göran Allmér blandar ihop två saker. Jag sade att moderaternas uppfattning om hur yrkesutbildningen skall läggas upp är hopplös. Jag konstaterade dessutom att det paradoxalt nog hade blivit så att moderata samlingspartiets och LO:s synpunkter i ersättningsfrågan har råkat bli överensstämmande. Det tycker jag fortfarande är paradoxalt.

Sedan ytterligare några ord om lärlingsutbildningen. Det är bara att konstatera att lärlingsutbildningen i dag omfattar knappt 2 000 platser, dvs. 2 000 elever —- inte ens årselevplatser. Av dem är drygt två tredjedelar elever som går sitt tredje år på byggoch anläggningslinjen, dvs. ett färdigutbildningsår exakt efter den modell som ÖGY nu föreslår. Det vi brukar kalla för den reguljära lärlingsutbildningen har dess värre i dag en mycket liten och blygsam omfattning. Därför är det också angeläget att ÖGY-modellen får möjlighet att komma i gång så att vi kan utveckla och ta till vara alla de kunskaper, det yrkeskunnande och de hantverkstraditioner som finns innan de helt och hållet försvinner. Det är därför vi också har lyft fram den frågan. Till sist än en gång några ord om specialidrotten. Det är faktiskt dessutom så, som Ylva Annerstedt själv sade i sin första replik, att skillnaden mellan de här eleverna och de övriga gymnasieeleverna är den att elitidrottsmännen med mycket stor sannolikhet över huvud taget inte skulle ha skaffat sig någon gymnasieutbildning, om de inte hade fått den här chansen. Det vet vi av tidigare erfarenheter. Under de år som har gått har vi alltså lärt mycket av den här verksamheten. Just möjligheten att kombinera studier och elitidrott är oerhört väsentlig.

Herr talman! Den här debatten är intressant, eftersom den speglar utbildningsdiskussionen på ett bra sätt. Den är också alltid intressant för människor i allmänhet och följs ofta mycket noga. Debatten är också intressant på så sätt att när de borgerliga talarna är uppe i talarstolen utbryter ett vilt replikskifte. Det är inte så vanligt i andra ämnen, eftersom det brukar vara mer enighet inom oppositionen. Det gäller skolan och samhället. För mig som i andra sammanhang inte sysslar med utbildningspolitik verkar det som om det skulle finnas en tendens att diskutera skolan för sig. Man funderar över vilka förbättringar som kan göras på det området. Under lång tid har i varje fall jag mött uppfattningen — det gäller inte så mycket de senaste åren utan tidigare — att kunde man bara förbättra skolan och fostra demokratiska elever med kritisk inställning till samhället, skulle man få en samhällsförändring. Nästa generation skulle bli den som slutgiltigt förändrade vårt samhälle till ett bättre samhälle. Det där har inte blivit av, och man måste väl konstatera att vi på något sätt har den skola som vi förtjänar. Skolan är en spegel av samhället. Vi har ett konkurrenssamhälle med mycket hård utslagning och oerhörda krav på eleverna, krav som ofta är riktiga men som samtidigt också medför att de som har sämre möjligheter att följa en utbildning slås ut på ett tidigt stadium. Detta är också en spegelbild av samhället. Många människor pressas för närvarande hårt av ekonomisk utveckling och samhällsutveckling. Mot bakgrund av detta är det naturligtvis otroligt viktigt hur den framtida skolan utformas. Skolan och samhället skall kunna så att säga betinga varandra och delta i något slags växelverkan när det gäller utvecklingen. Vänsterpartiet kommunisterna har under mycken diskussion försökt formulera skolpolitiska mål som skulle kunna leda framåt. Någon har sagt att den viktigaste skolpolitiska frågan för framtiden är frågan om vilken roll och vilken betydelse ungdomar mellan 16 och 25 år har i samhället. Det är naturligtvis ett mycket viktigt påstående, vars riktighet inte alls behöver betvivlas. Det innebär också att en av de viktigaste frågorna över huvud taget med tanke på framtiden — och därför också en viktig skolfråga — är utformningen av gymnasieskolan. Det är ju där som ungdomarna skall fostras och det är där som deras framtid grundläggs. Vi har fått mycken erfarenhet av den nuvarande gymnasieskolan. Det finns många goda erfarenheter men också erfarenheter av annat slag, vilka kräver åtgärder och förändringar. Enligt vpk:s mening är det hög tid att de första stegen tas för en omformning av gymnasiet. Som steg på vägen ser vi dels den försöksverksamhet som pågår, dels det beslut i riksdagen som förmodligen kommer att fattas nu på måndag. Det gäller beslut om försöksverksamhet med en treårig utbildning för skolans yrkeslinjer. Vi inom vpk vill understryka att det är mycket viktigt att den här försöksverksamheten utvärderas mycket noga, så att resultatet senare kan ligga till grund för en ny och moderniserad gymnasieskola, anpassad till samtiden och inte till äldre förhållanden. Normalt sitter jag inte i utbildningsutskottet och deltar naturligtvis inte i dess arbete — jag har fått hoppa in i den här debatten i stället för Björn Samuelson, eftersom han måste vara på annan plats —, men jag har fått mig refererat att utbildningsministern vid något tillfälle under en utfrågning skulle ha yttrat att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan skulle segla i egen sjö. Detta har då uppfattats som att det även fortsättningsvis skulle vara något slags bodelning mellan de teoretiska och de praktiska linjerna. Man ser alltså mycket segregerat på teoretisk och praktisk utbildning. Det vore intressant med en liten diskussion om vad utbildningsministern menar. Enligt vpk:s mening är det olyckligt att binda sig vid sådana uppfattningar i strukturfrågor. Då skapas det hinder på vägen för en framtida gymnasieskola utan återvändsgränder. Jag skulle vilja betona ”utan återvändsgränder”, eftersom jag har en viss erfarenhet av detta. Det är oerhört viktigt att man vid ett felval eller när man har valt en s.k. praktisk linje inte är stängd för fortsatt utbildning. Man skall kunna få kompetens, så att man kan gå vidare till högskola och kunna få annan inriktning och kompletterande utbildning. Låsningar i ett inledande skede ger, som vi ser det, inte förutsättningar för en omdaning av gymnasiet, så att detta kan bidra till en rättvisare social rekrytering till högre studier. Tillsammans med övrig samhällsutveckling skulle skolans utveckling kunna bli en del av den demokratiska utveckling som krävs för den rättvisa omdaning av samhället som i varje fall vpk tycker är av nöden på många områden, inte bara på skolans. Vi menar att man när man börjar sina gymnasiestudier gör sitt inträde i vuxenlivet. Då deltar man på fullt allvar i samhället och ganska målinriktat. Studier i gymnasieskolan skall enligt vpk ses som en samhällsinsats, som en viktig del av det vuxna livet. Då måste ungdomarna också få alla de chanser och de möjligheter som det vuxna livet innebär. Därför behövs också förändringar när det gäller de praktiska linjerna. En ökad sektorisering av gymnasiet med starka inslag av kritisk skolning och en uppföljning av det som man har läst, när man ställer detta mot vad som händer i samhället och kontrollerar sina inlästa fakta mot verkligheten, är en skola som i mycket skulle kunna leda till en högre standard på högskoleutbildningen. Det skulle kunna bli underlaget för en samhällsutveckling på det sätt som man kanske litet idealistiskt föreställde sig för ett antal år sedan. Skolan skulle alltså kunna medverka i samhällsförändringen. Det som jag har tagit upp nu är bara några få exempel på hur vpk vill se gymnasieskolans roll och dess marsch in i framtiden. Därför har vi föreslagit vissa åtgärder som redan nu skulle kunna vidtas och som skulle kunna ha betydelse för gymnasieskolans del. För att undvika återvändsgränder i gymnasieskolan är det viktigt att matematiken är ett obligatoriskt ämne. Vi vill vidare understryka att det för framtiden är oerhört viktigt att bredda rekryteringsbasen när det gäller studier vid högskolan. Vi har nyligen, när det gällde ett annat betänkande, talat om vad som gäller för kvinnor. Som jag sade rör det sig också om ett arbetarklassproblem. Tillhör man arbetarklassen och är kvinna är man verkligen illa ute när det gäller rekrytering —i varje fall om det rör sig om högskola och forskning. Därtill kan läggas de krav som en demokratiskt utbyggd informationsoch automatiseringsteknologi ställer för att makten över produktion och inflytande i samhället skall kunna läggas i fler händer än i dag. Här har ju utbildning och inriktningen av utbildningen oerhört stor betydelse. Det finns en risk för att människor inte får ta del av hela det moderna samhället. På grund av att vissa människor ställs vid sidan av en dynamisk utveckling kan de komma att bilda en underklass i det framtida Sverige. Vpk vill också inför 2000-talets gymnasieskola och dess utvecklingsarbete undvika rena rationaliseringseffekter. Därför menar vi att det bör utgå ett beredskapsanslag för gymnasieskolan, så att den inte nödvändigtvis behöver bantas eller läggas ned beroende på en eventuellt väntad tillfällig nedgång av elevantalet under 90-talet. Vi menar att genom ett anslag här skulle man kunna hålla uppe standard och kompetens i väntan på att det senare kommer fler elever. Hur beståndet av gymnasieskolor skall se ut i framtiden bör enligt vår mening också avgöras av de målkrav som kommer att formuleras nu när man arbetar med en försöksverksamhet i gymnasieskolan. De kraven kommer naturligtvis att formuleras i de närmaste årens debatt och politiska arbete, och debatten kommer att vara otroligt viktig. Vi menar att vuxenutbildningen också framöver kommer att ha en väldigt stor betydelse, även om man förändrar gymnasieutbildningen nu. Det har ju varit så hittills att har man valt fel gymnasielinje eller tagit en tvåårig där man inte haft kompetens för högskolan när man är klar, har man fått gå in på vuxenutbildningen för att få de kunskaper man behövt. När vi diskuterar skolan i vidare mening vill jag också erinra om vpk:s förslag till återinvesteringsprogram för ungdomsskolan, även om det inte behandlas i det här betänkandet. Där har vi velat ha 500 milj.kr. för ett slags ROT-system vad gäller läromedel, arbetsmiljö och studiemiljö. Det är bara att beklaga att detta inte har kunnat bifallas av de övriga i riksdagen. Det programmet, tillsammans med vårt förslag om särskilda insatser för främjande av kultur och föreningsaktiviteter, bör ses som vpk:s svar på försök till nedskärningar gentemot skolan som vi har kunnat iaktta under lång tid. Det är naturligtvis också ett svar på den kulturförflackning och den individualisering av alla problem och den identitetslöshet som kommer av en förstärkt kulturimperialism som slår mot ungdom i vårt samhälle. Jag vill yrka bifall till alla reservationer där vpk finns med, men jag skall också svara på den fråga som ställdes till mig om hur vi skall rösta när det gäller dimensioneringen av gymnasieskolan. Förslag som väcks i riksdagen behandlas i utskott, och det är väl sällan som någon direkt ställer upp och tillstyrker de kommunistiska förslagen. Nu har det hänt att socialdemokrater och kommunister har kommit överens om hur försöksverksamheten skall utformas och när den skall startas. Som Larz Johansson också vet, innebär sådana kompromisser ett givande och ett tagande. Man får aldrig riktigt vad man vill ha. Jag tvivlar på att vi skulle ha fått centerns stöd för hela vår motion, om den hade stått kvar ograverad. Så litet grand av en symbolhandling är det väl när centern reserverar sig till förmån för vpk:s förslag. Centern har ju inte själv något sådant förslag, vad jag har kunnat se av betänkandet. Av det följer naturligtvis att vi kommer att stå kvar vid överenskommelsen, särskilt som de borgerliga partierna är så oerhört osams om utvecklingen — det har ju framgått av den replikväxling som ägde rum här strax innan jag fick komma upp i talarstolen. Vad jag förstår, finns det inga som helst möjligheter att få majoritet för det yrkande som centern har lagt fram i sin reservation. Som jag redan sagt uppfattar jag centerns reservation uteslutande som en symbolhandling. Jag får en känsla av ”surt sade räven om rönnbären när han inte nådde dem”, särskilt som Larz Johansson — som ju är en mycket kunnig man på det här området — också har insett realismen i det förslag som föreligger efter vår överenskommelse med socialdemokraterna. Larz Johansson säger i sin egen reservation att trots hans motstånd bör försöksverksamheten genomföras. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! Gymnasieskolan i omvandling och utveckling av yrkesutbildningen i gymnasieskolan är två milstolpar i gymnasieskolan. Båda siktar till att förnya, anpassa och förbättra gymnasieutbildningen för alla. När försöksverksamheten nu startar inom den yrkesinriktade utbildningen är detta fullt logiskt. Behov av bättre yrkesutbildning, nödvändigheten att möjliggöra för alla att söka högskoleutbildning, samtidigt som vi har anledning att ge alla möjligheter att utvecklas som människor — ja, detta är gymnasieskolans mål. De två betänkanden som vi nu behandlar gäller anslaget till gymnasieskolan för nästa budgetår m.m. samt utveckling av yrkesutbildningen i gymnasieskolan. Dessa två betänkanden hör samman, varför det är lämpligt med gemensam behandling. Låt mig först säga något om betänkande nr 16. När det gäller antalet platser i såväl den s.k. direktramen som den lilla ramen råder i dag relativt stor enighet. Direktramen har nu en så stor dimensionering att i stort sett alla ungdomar kommer in. Centerpartiets förslag om totaldimensionering för alla under 20 år har i verkligheten redan klarats ut i rätt stor omfattning, eftersom i stort sett alla som söker kommer in. Prioriteringen av 16-17-åringar föreslår vi skall vara kvar utom vad gäller vårdlinjen och social servicelinje, där vi föreslår att den avskaffas dels med hänsyn till de skäl som har anförts inte minst av Landstingsförbundet, dels beroende på det antal sökande som finns. Den dimensionering som nu föreslås är betydligt högre än den SÖ föreslog. När vi har diskuterat dimensioneringen här i kammaren tidigare, har Larz Johansson nästan alltid hänvisat till SÖ:s förslag. Denna gång kommer vi betydligt över vad SÖ har föreslagit, eftersom antalet ungdomar i de aktuella åldersgrupperna går ner och vi inte bara bibehåller den förutvarande dimensioneringen utan ökar den genom de platser som tillkommer i försöksverksamheten. Reservationerna om intresseval i gymnasieskolan handlar om sådant som vi under flera år har diskuterat här i kammaren. Något nytt har inte tillkommit, varför argumenten är oförändrade, och jag kan helt instämma i vad Larz Johansson har sagt på den punkten. Men jag vill ändå tillägga att det i fråga om idrott och estetiska ämnen i dag finns möjlighet till jämkning av timplanen. När det gäller teoretiska ämnen finns redan genom olika linjer och specialkurser möjligheter för eleverna att få sina särskilda intressen tillgodosedda. Herr talman! Av tidsskäl tänker jag inte uppehålla mig mer kring betänkande 16 utan gå över till nästa betänkande. Jag yrkar avslag på de reservationer som är fogade till betänkande 16 och bifall till utskottets hemställan. När det gäller betänkande 31 angående yrkesutbildningen i gymnasieskolan kan jag först konstatera det angelägna i att förlänga och anpassa den gymnasiala yrkesutbildningen. En enig utredning, ÖGY, ansåg att all yrkesutbildning skulle förlängas till tre år, varav en del skulle vara arbetsplatsförlagd. Det är i och för sig intressant att Göran Allmér och även Ylva Annerstedt tar upp frågan om en kortare utbildningstid än tre år. De hänvisar till att utbildningstidens längd bör baseras på de krav som resp. yrken ställer. Men då glömmer de ju bort att i ÖGY, utredningen angående den framtida yrkesutbildningen, satt arbetsmarknadens parter med. SAF, LO, TCO och SACO/SR var ense om att yrkesutbildningen bör vara treårig. ÖGY ansåg att det är naturligt att även eleverna på de yrkesinriktade linjerna behöver en gedigen utbildning. Därför stannade man för att föreslå tre år. SAF representerar ju avnämarna, de som sedan skall ta hand om eleverna. Jag vill i det här sammanhanget ta upp den principiella diskussionen om yrkesutbildningen. Jag anser att de som väljer en utbildning, oavsett om de väljer teoretisk eller praktisk utbildning, i stort sett skall jämställas. Jag anser att det är samhällets uppgift att medverka till att ungdomar får den utbildning som de önskar. Väljer man en yrkesinriktad utbildning, anser jag att samhället — skolan, stat och kommun — skall ha ansvaret för att utbildningen blir av hög kvalitet. Oavsett om man sedan väljer att förlägga utbildningen till skollokalen eller om man vill utnyttja de resurser som finns ute i näringslivet, är det samhället/skolan som skall ha ansvaret för utbildningen, icke de enskilda företagen. Den ungdom som väljer en utbildning skall veta att det är samhället som ser till att det blir en gedigen utbildning, som ger möjligheter till ett yrkesverksamt liv, men också förutsättningar för att söka högre utbildning, och att man tar bort de återvändsgränder som finns. Jag tror det är viktigt att notera detta, inte minst efter de inlägg som gjorts om lärlingsutbildning. Denna har fortfarande en uppgift som komplettering, men den kan aldrig ersätta den vanliga gymnasieutbildningen. Därför noterar jag att det går en bred och djup klyfta mellan oss och moderaterna. Trots enigheten mellan arbetsmarknadens parter om att elevstatus skall gälla även för arbetsplatsförlagd utbildning och att skolan skall ha ansvaret, så vidhåller moderaterna att huvudparten av yrkesutbildningen skall vara lärlingsutbildning med anställningsförhållande. Om man läser motionerna och reservationerna kan man alltså notera att moderaterna önskar att den rena yrkesutbildningen skall vara knuten direkt till arbetslivet. Det skall föreligga ett anställningsförhållande, alltså någon typ av lärlingsutbildning. Där, menar jag, går i grunden en skiljelinje mellan oss. Jag tror att i varje fall Larz Johansson ställer upp på min principiella syn på vem som skall tillgodose och ha ansvaret för det utbildningsbehov som föreligger. Vi anser att alla i gymnasieskolan behöver denna breda utbildning med flera allmänna ämnen: svenska, engelska, samhällskunskap, och som tillval matematik eller musik samt bild. Matematik har inte kunnat bli ett obligatoriskt ämne beroende på att man då hade haft små möjligheter att göra detta tillval, och därigenom riskerat att stöta bort en hel del ungdomar som gärna inom gymnasieutbildningen vill få möjlighet att välja de andra ämnena. Detta skapar möjligheter både att erhålla behörighet att söka högskoleutbildning och att få en mer kompetent utbildning, bättre anpassad till samhällets och näringslivets krav. Jag kommer senare under mitt inlägg tillbaka till diskussionen om hur man skall klara avtalssidan. Regeringen föreslår en treårig försöksverksamhet, i första hand för att erhålla erfarenhet i fråga om den arbetsplatsförlagda utbildningen, men också av ekonomiska skäl. Utskottsmajoriteten tillstyrker detta, men med en viss utökning av platserna. I reservationerna från moderaterna och folkpartiet görs gällande att det inte är möjligt att påbörja detta i år. Centerpartiet har efter den offentliga utskottsutfrågningen ändrat sig och tillstyrker nu försöksverksamheten. Jag tror att det var inläggen från Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Arbetsgivareföreningen som fick centerpartiet att förstå att det mycket väl fanns möjlighet att starta en försöksverksamhet. Kommunernas stora intresse och parternas positiva syn visar att försöket utan svårighet kan starta i höst. Informationen har gått ut till eleverna, så att de vid söktillfället är medvetna om vilken utbildning de söker. Läroplaner finns klara för de linjer försöksverksamheten gäller. Detta betyder att reservanternas farhågor är obefogade. Låt mig gärna säga att vi många gånger har diskuterat dimensioneringsfrågor i denna kammare och så många gånger fattat beslut om ändrad dimensionering i förhållande till det i budgeten framlagda förslaget att det egentligen inte är en ny företeelse att man fattar beslut relativt sent under året. Det var skälet till att utskottsmajoriteten föreslog att man skulle gå ut med ett pressmeddelande redan den 14 april för att möjliggöra för kommuner och andra att snabbt fortsätta med föreberedelserna. Låt mig också säga att det visar intresset för att starta försöksverksamhet när det i stället för de 5 000 platser som regeringen föreslagit och de 6 000 som utskottsmajoriteten föreslår finns önskemål om att få starta 10 000 platser redan i höst. Jag tror alltså att man kan notera att här finns inget av det som framhålls i reservationerna som hindrar att försöksverksamheten kan starta och fungera bra. När det gäller lärarfortbildning och utbildning av handledare är det väl ändå ingen som tror att om vi hade följt de rekommendationer som finns i vissa av motionerna om att starta i full skala nästa år så skulle samtliga yrkeslärare och handledare vid det tillfället vara utbildade. Det är helt omöjligt. Också ur denna synpunkt tror jag det är bra att vi startar med en begränsad försöksverksamhet. Den ger möjligheter att under första och andra året fortbilda yrkeslärarna och utbilda handledare för den mycket längre tid som eleverna sedan är ute i förvärvslivet och då får den verkliga utbildningen. Jag tror det ger möjligheter att klara problemen när det gäller handledare och yrkeslärare. Handledarna skall leda eleverna. Yrkeslärarna skall kontrollera att utbildningen verkligen sker. Jag är inte alls rädd för detta. Jag vet att det ute i näringslivet finns många bra yrkesarbetare, som mycket väl kommer att kunna fungera som handledare. Det säger min tidigare yrkeserfarenhet från industrin. Låt mig så komma in på avtalssidan. Vad har utskottet gjort? Vi har markerat vad parterna sade i sitt brev till statsministern, nämligen att elevstatus skulle föreligga. Vi har också markerat och följt upp det som står i propositionen om att elevstatus skall gälla, men vi tillägger att vi anser det vara viktigt att regeringen följer och bevakar att elevstatus föreligger. Vilka avtal behövs? Det har vi pekat på, och det har regeringen gjort redan i propositionen. De behövs när man skall utse handledare och när man skall utnyttja de maskiner som finns. I den allmänna utskottsutfrågningen svarade Kent Karlsson Ylva Annerstedt på detta sätt: ”När det gäller frågan om avtal måste jag säga att jag inte är särskilt pessimistisk. Jag vill därför erinra om att jag tror att den här frågan i förhandlingssammanhang är avsevärt mycket mindre än många andra mycket mera komplicerade förhandlingsfrågor som vi har löst på förhållandevis kort tid. Jag kan därför inte tänka mig att den här reformen skall behöva stupa på grund av att vi saknar avtal.” Före detta inlägg hade Kent Karlsson tillstyrkt försöksverksamhet, och senare instämde Torkel Unge i att denna tolkning var den riktiga. Det finns alltså skäl att tänka sig att parterna på de punkter där avtal behövs kommer att se till att avtal föreligger när eleverna kommer ut i förvärvslivet. En utvärdering skall ske under försöksverksamheten. Den gäller i första hand den arbetsplatsförlagda delen, men även kostnadseffekterna för stat, kommun och arbetsliv. För att denna utvärdering skall bli så noggrann som möjligt och för att vi skall få så bred insyn som möjligt förordar utskottet att en arbetsgrupp tillsätts med representanter för de politiska partierna. Vi tror att det är värdefullt att man under den tid som försöksverksamheten och utvärderingen pågår har en kontinuerlig uppföljning. Därigenom kan man också mycket snabbt komma till skott med det totala genomförandet. Vid utfrågningen konstaterades från parternas sida, även SAF:s sida, att det kommer att ta några år innan vi kan genomföra ÖGY totalt inom hela näringslivet.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

Herr talman! Låt mig gå in på det som Lars Svensson sade om intressevalet, eftersom även moderata samlingspartiet står som undertecknare av en reservation som gäller detta. Lars Svensson menade att ingenting nytt tillkommit i argumentationen. Nej, det har det inte, framför allt inte från utskottets sida. Utskottet hävdar, som Larz Johansson sade, att gymnasieskolans olika teoretiska linjer ger valmöjligheter för elever med intressen för speciellt teoretiska ämnen. Det är riktigt. Man kan också konstatera att många linjer, i varje fall de teoretiska linjerna i gymnasieskolan, också har idrott på sitt schema. Men den idrott som erbjuds i gymnasieskolan kan inte ge de elever som har ett specialintresse för någon typ av elitidrott möjlighet att verkligen få det de vill ha. Den som är speciellt intresserad av matematik, fysik, kemi eller språk, Lars Svensson får heller inte sitt speciella intresse, att förkovra sig ytterligare inom det området, tillgodosett i och med de timmar som finns på schemat på de teoretiska linjerna. Lars Svensson talade om detta med kortare utbildningstid. Han anförde bl.a. som skäl till att utbildningen skall vara tre år att parterna på arbetsmarknaden, som satt med i ÖGY, var ense om det. De satt onekligen med i ÖGY. Även jag har varit i kontakt med i varje fall några av arbetsmarknadens parter. Vid de tillfällen jag har pratat med dem har de vidimerat att det är långt ifrån säkert att alla utbildningslinjer, för att ge en god yrkesutbildning, skulle behöva vara treåriga. Inte annat än jag förstår tar utbildningsministern inte ställning till utbildningstidens längd förrän en utvärdering skett. Lars Svensson säger att utbildningslinjerna skall vara jämställda. Det tycker vi också. Men jämställdheten kan väl i all sin dar inte ligga i att alla linjer blir treåriga, eller hur Lars Svensson? Sedan säger Lars Svensson att det är samhället och inte företagen som skall ansvara för utbildningen. Till svar på det kan jag bara säga: Läs vårt förslag till gymnasial yrkesutbildning, Lars Svensson! Där framgår klart och tydligt att det är skolan som skall bestämma innehållet i utbildningen. Herr talman! Lars Svensson nämnde inte ett ord om de allmänna ämnenas omfattning, om det verkligen skall vara en schabloniserad grupp av ämnen.

Herr talman! Jag vill först säga några ord om utbildningens längd och göra klart att vi för vår del har anslutit oss till principen att yrkesutbildningen skall vara tre år, att man skall ha rätt till tre års utbildning, men att det skall finnas möjlighet till en etappavgång efter två år. Vi har gjort det med den motiveringen att det redan i dag finns en ganska stor grupp elever som har svårt att förbinda sig att gå tre år. Vi vill fånga upp de eleverna också, hellre än att-de skall avstå från utbildning över huvud taget, därför att det för dem ter sig övermäktigt att välja en treårig utbildning. Vi föreslår därför att det skall vara möjligt med en etappavgång efter två år. Uppföljningssystemet är av mycket skiftande kvalitet på olika håll i landet. Det är också ett skäl till att vi har valt att starkare betona att det är bättre att man jämnar vägen för utbildning. Lars Svensson säger att kursplanerna är klara. Det är de faktiskt inte. Kursplanerna för årskurs 1 består endast av rubriker utan genomarbetat innehåll. För årskurs 2 och 3 finns över huvud taget inga kursplaner. Vi i folkpartiet har i vårt förslag avsatt medel för en utökad fortbildning som skall ge större möjligheter till bättre utbildning fram till hösten 1989. Vi menar att man med en sådan utökad fortbildning ger förutsättning för en utbildning med kvalitet, som skall starta hösten 1989 i full skala, där det är möjligt. Lars Svensson säger också att han inte alls tvivlar på att det finns mängder av personer som är lämpliga som handledare. Tänk, det tycker vi också. Men vi tror inte att förmågan att handleda andra är medfödd. Det finns förutsättningar hos personer att bli bra handledare. En del är naturligtvis naturbegåvningar. Men de flesta behöver faktiskt utbildning för att bli goda handledare. De behöver inte minst veta vad kursplanerna innebär. Det är inte den gamla vanliga sortens handledare vi skall ha nu. Det handlar inte om handledning av praktikanter. Det är faktiskt fråga om utbildare. Mellan 10 96 och 30 96 av utbildningstiden i årskurs 1 och 2 skall bestå av företagsförlagd utbildning. I årskurs 3 skall den företagsförlagda utbildningen omfatta 60 90 av utbildningstiden. Det är inte bara handledning av praktikanter det rör sig om. Det rör sig om utbildning, och för att meddela utbildning behöver man faktiskt lära sig det.

Herr talman! Jag vill först säga några ord om ÖGY. Lars Svensson gjorde den tolkningen att vi skulle ha ändrat uppfattning under resans gång. Jag klargjorde tidigare vår uppfattning. Vi har talat om hur vi tycker att det borde vara. Men när vi väl har konstaterat att det inte går att få en majoritet för vår uppfattning och att vi inte kan uppnå det vi anser vara det bästa, får vi naturligtvis inrätta oss därefter och ta det näst bästa alternativet och se till att det blir så bra som möjligt. Nog diskuterat om detta. Däremot är det litet allvarligare med det resonemang som Lars Svensson förde om dimensioneringen av gymnasieskolan. Jag får förmodligen anledning att återkomma till den debatten med Lennart Bodström, eftersom det är han som är ansvarig för de löften som har avgetts och det som har sagts i regeringsdeklarationer. Vi måste vara noga med att det blir korrekta siffror, Lars Svensson. Jag hänvisade inte till några siffror från skolöverstyrelsen, utan till regeringens egen budgetproposition. I årets budgetproposition står klart att 7 000 16-17-åringar, behöriga förstahandssökande, hamnar utanför gymnasieskolan läsåret 1987/88. Det är nästan dubbelt så många som ett år tidigare. Det är allvarligt. Tyvärr ser det ut att bli ännu sämre i år. Vi vet inte säkert, men tyvärr ser det så ut. Lars Svensson säger dessutom beträffande dimensioneringen av gymnasieskolan att vi inte behöver utöka den, eftersom det blir färre elever. Det blir färre 16-åringar. Detta är inte heller sant. Läsåret 1988/89, som vi nu har framför oss och som vi närmast diskuterar dimensioneringen för, ökar antalet 16-åringar med 2 000. Läsåret 1989 91 återigen öka med 1 000. Dessutom har vi kvar de 18-19-åringar som ni så nogsamt håller utanför gymnasieskolan genom att prioritera 16—17 åringar. De uppgifter Lars Svensson gav var inte korrekta. Alla som vill gå i gymnasieskolan får inte plats, långt därifrån. Antalet ungdomar blir inte mindre. Det ökar.
Herr talman! Kort om dimensioneringen: Jag hänvisade, Larz Johansson, till skolöverstyrelsens bedömning. SÖ föreslog ett mindre antal platser än vad regeringen har föreslagit och riksdagen nu kommer att fatta beslut om och som gäller både det budgetår som startar den 1 juli och nästkommande. Det blir alltså en ökad dimensionering i förhållande till skolöverstyrelsens förslag. Jag sade att Larz Johansson ofta använder skolöverstyrelsens förslag i debatten när vi diskuterar dimensioneringen. Därför nämnde jag att vårt förslag innebär en utökning utöver vad skolöverstyrelsen har föreslagit. Sedan får vi väl se i höst hur många ungdomar som inte kommer att få plats. Men det brukar ändå vara så att de flesta ungdomar som sökt kommer in på gymnasieskolan. Till Ylva Annerstedt vill jag säga: Vad jag har velat markera är att kursplanerna för de linjer där försöksverksamhet startar är klara. Ylva Annerstedt erkände tydligen att planerna är klara för den första årskursen. Men eftersom det inte är några andra årskurser som skall starta nu behöver vi i dagsläget inte några andra kursplaner. Beträffande handledare vill jag markera att också jag har uppfattningen att de skall fungera som utbildare för eleverna. Jag sade att det finns många duktiga människor som kan komma i fråga som handledare därför att jag vet att det ute i förvärvslivet finns yrkesarbetare som klarar detta. Vi har föreslagit resurser för fortbildning av yrkeslärarna. Vi föreslår också resurser för utbildning av handledare. Eftersom utbildningen enligt förslaget till ungefär 10 26 skall vara förlagd till arbetsplats under det första året och även under det andra året, finns det möjligheter att utbilda handledare under den tid då ungdomarna befinner sig ute. Det ger oss också möjlighet att under den tid då yrkeslärarna har sina elever ute på arbetsplatserna ge dem den fortbildning som vi räknar med att de skall ha i detta inledande skede. Sedan får vi se till att skaffa fram ytterligare resurser för att fortsätta fortbildningen. Till slut till Göran Allmér: Yrkesutbildningen skall jämställas med teoretisk utbildning på det sättet att de ungdomar som väljer yrkesinriktad utbildning skall känna att de har en utbildning som både ger möjligheter till ett yrke och ger förutsättningar för högre utbildning.

Herr talman! Jag förstår att det är besvärligt för Lars Svensson, som har tre motdebattörer att replikera, att hinna med allt. Jag hade annars sett fram mot att få ett något fylligare svar beträffande jämställdhet. Jag delar Lars Svenssons uppfattning att yrkesutbildning och teoretisk utbildning självfallet skall vara jämställda. Det skall inte vara fråga om någon som helst statusskillnad.

Enligt min uppfattning går det inte att kombinera så att man kan både bli så skicklig i teoretiska ämnen att man klarar sig utan några som helst problem i högskoleutbildning och bli så duktig i yrkesinriktade ämnen att man klara sig ute på arbetsmarknaden. Jag fick inget svar, Lars Svensson, beträffande det schabloniserade blocket med allmänna ämnen. Jag visade förut, bl.a. genom exempel från vårdlinjen, att det inte går att ordna ett inslag av allmänna ämnen så att det verkligen ger erforderligt stöd för yrkesutbildningen om man drar allt över en kam och säger att det skall vara likadant på samtliga yrkesinriktade linjer.

Herr talman! Jag sade mycket riktigt att det finns rubriker för kursplanerna år 1, Lars Svensson, och det är precis vad som finns. Det enda som finns är rubriker på ett antal moduler, och efter det skall man starta en yrkesutbildning! Detta tycker vi inte är acceptabelt när man vill ge sken av att det skall vara en ny utbildning med ett nytt och förbättrat innehåll. Att vara en god yrkesarbetare innebär inte heller att man automatiskt och utan utbildning kan fungera som lärare och följa en läroplan. Det handlar ju också om att utvärdera och följa upp den undervisning som man har meddelat. Det finns säkert mängder med goda yrkesarbetare som kan fungera som utmärkta handledare och utbildare — när de väl har förberetts för det. Men det är just detta som krävs. Det är inte bara 10 96 av utbildningen som är företagsförlagd de första två åren. Beslutet är att det skall vara mellan 10 och 30 96 och att andelen skall fastställas genom lokala avtal och överenskommelser — och de finns inte heller. Sedan vill jag återkomma till detta med intresseval. Lars Svensson säger att det är samma argument. Ja, man kan bara beklaga att er argumentation är så tunn och svag att ni måste köra med samma gamla argument år ut och år in. Jag vill ta ett exempel, Lars Svensson. En elev på en humanistisk linje har två veckotimmar idrott och två veckotimmar filosofi. Om den eleven vill fördjupa sig i filosofi är det inte möjligt med timplanejämkning. Men om eleven vill elitidrotta, då går det alldeles utmärkt. Vad är det för rim och reson i detta, Lars Svensson? Tycker verkligen Lars Svensson att det är viktigare att elitidrotta, att det är mer värt än att läsa filosofi? Sverige har faktiskt inte fler talanger än att vi behöver uppmuntra och stödja dem alla — vi behöver mångfalden. Men det allra viktigaste och det allra allvarligaste är faktiskt de signaler som ni ger de unga genom era argument från vuxensamhället. Elitidrottare och schackspelare skall ha privilegier — det är detta ni säger till ungdomarna i Sverige i dag.

Herr talman! En sista replik till Lars Svensson i dimensioneringsfrågan: Det går inte att göra det så lätt för sig att man säger: Vi väntar väl till hösten och ser hur många som inte kommer in. Förra året var det 7 000 som inte kom in! Det gör ni ingenting åt i fråga om dimensioneringen i år. Och de som till äventyrs inte kommer in i höst är inte hjälpta av att ni vidtar åtgärder året därefter, om ni skulle göra det. Det gäller att dimensionera gymnasieskolan så att alla de elever som vill gå där också kommer in. Och det är faktiskt detta som den socialdemokratiska regeringens statsministrar i åtminstone tre års tid har stått här i talarstolen och utlovat inför kammaren. De har sagt: Under mandatperioden skall vi se till att alla under 20 år får plats i gymnasieskolan. Men vi är fortfarande långt därifrån, Lars Svensson, och det är detta debatten handlar om. Vi har föreslagit en totaldimensionerad gymnasieskola, dvs. att det skall vara förslagsanslag. När vi sedan har sett hur många elever som söker och tagit in dem, då får vi betala vad det kostar. Det blir ju inte billigare att hålla dem utanför, eftersom vi då i stället måste anslå pengarna endera till ungdomslagen, ungdomsuppföljningen eller till någon annan form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, om de väljer en utbildning senare i livet. Alla dessa alternativ — ungdomsuppföljning, ungdomslag eller senare utbildning — är dyrare för samhället än utbildning i gymnasieskolan. Det finns alltså inga statsfinansiella skäl i världen att åberopa, när man håller nere dimensioneringen på det här sättet, utan det handlar enbart om regeringens oförmåga att uppfylla det vallöfte som man har ställt ut och som så många gånger har upprepats i regeringsdeklarationer. Det är detta det handlar om, Lars Svensson, och inte om att vänta och se hur många som kommer in i höst.
Herr talman! När man lyssnar till Larz Johansson får man intrycket att vi skulle ha minskat dimensioneringen i gymnasieskolan. Så förhåller det sig icke. Det är fråga om en ökad dimensionering i förhållande till förra året och om en ökning året därefter. Räknar man dessutom in de platser som ingår i försöksverksamheten, kan man också notera att vi har ökat dimensioneringen. Vad jag sade var att den ansvariga myndigheten, verket, hade föreslagit en lägre dimensionering än den som regeringen och utskottet nu föreslår att riksdagen skall besluta om. Det betyder att den gamla linjen som vi har drivit om att 16-17-åringarna i första hand skall komma in på gymnasieutbildning ligger fast utom i fråga om vård och social service, där det föreligger synnerliga skäl att frångå den linjen. De ungdomar som är i 16-17-årsåldern har särskilt svårt att få arbete och behöver därför utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Jag tror att vi därmed har klarat ut detta med dimensioneringen. Det är alltså icke fråga om någon minskning, utan om en ökning, Larz Johansson. Låt mig nu övergå till att bemöta Göran Allmér, eftersom jag har att svara tre ledamöter och därför, precis som Göran Allmér säger, har svårigheter att hinna med samtliga. Jag menar att yrkesinriktad utbildning bör vara jämställd med teoretisk utbildning. Det beror dels på att man måste få en bättre utbildning, eftersom kraven på en god yrkesutbildning ökar ute i samhället, dels på att ungdomarna skall ges en undervisning i mera allmänna ämnen och därigenom ges behörighet till högskoleutbildning. Jag tror att det är mycket viktigt att man förlänger den yrkesinriktade utbildningen, för annars kan man inte uppnå en jämställdhet mellan teoretisk och praktisk utbildning. En förlängning ger en möjlighet till detta. Det är nödvändigt med en förlängning för att eleverna skall få denna behörighet. I annat fall måste man genomgå en kompletteringsutbildning för att kunna söka till högskolan. Det är därför som man räknar med att det när det gäller vårdlinjen, vilket också Göran Allmér gör, behövs en treårig utbildning. En sådan förlängning erfordras inte bara på denna linje utan även på andra linjer. Men det skall röra sig om utbildning och inte om någon typ av lärlingsutbildning och anställningsförhållande. Det är utbildningar som skall erbjudas ungdomarna, vare sig de finns ute på arbetsplatserna eller i skolan. Detta är att jämställa den yrkesinriktade utbildningen, vilket innebär att till varje pris bibehålla elevstatusen.

Herr talman! Jag vill först av allt uttrycka min stora tillfredsställelse över att utskottet i allt väsentligt tillstyrkt vad regeringen har föreslagit i fråga om den nya yrkesutbildningen. Den omständigheten att utskottet föreslår en utökning av antalet platser med ytterligare 1 000 ser jag ingen anledning att beklaga. Genom det beslut som jag hoppas att riksdagen nu snart skall fatta tas ett första viktigt steg till en mycket väsentlig reformering av den del av gymnasieskolan där huvuddelen av eleverna utbildas. Vad som för Göran Allmér är en farhåga är för mig en förhoppning, nämligen att riksdagen genom det beslut om försöksverksamhet som vi nu diskuterar lägger grunden till den fullständiga reform som senare skall komma. Motiven för en reformering av yrkesutbildningen är enkla och klara. Det är först och främst ett starkt önskemål från både enskilda och offentliga arbetsgivare att de som genomgår gymnasiets yrkesinriktade utbildningar skall ha haft mer arbetslivserfarenhet än tidigare. Men samma arbetsgivare ställer också kravet att eleverna skall ha en bättre allmänutbildning för att kunna utföra olika moment i arbetet, som genom den tekniska utvecklingen har blivit alltmer krävande. Ett ytterligare motiv är att eleverna genom denna bättre utbildning kommer att få ökade möjligheter till vidare studier om de skulle få intresse för detta. Herr talman! Det är fråga om att utjämna skillnaderna mellan de två delar av gymnasieskolan som det har varit en så stor klyfta emellan.

Det är möjligt att denna symbolik inte skall överdrivas, men den är ändå i all sin primitivitet ett uttryck för hur man ser på skillnaderna i värdet av den utbildning som skolan ger. Denna skillnad vill vi utjämna, inte bara till det yttre, som i det här fallet, utan också i realiteten. Läget är nu det, att kravet på allmänbildning i yrkeslivet har blivit så stort att elever som har gått igenom de yrkesinriktade linjerna ofta konkurreras ut av elever som har gått de teoretiska. Arbetsgivarna värdesätter allmänbildningen högre än de yrkeskunskaper som skolan försökt att ge. Vi kommer genom den reform som nu förbereds att ge eleverna på det yrkesinriktade gymnasiet en helt annan konkurrenskraft i jämförelse med de kamrater som fått sin utbildning på de teoretiska linjerna. Herr talman! Jag vill inte säga att den nuvarande yrkesutbildningen har varit dålig. Den har givit eleverna mycken nyttig kunskap och har utgjort en förutsättning för deras arbete i olika delar av näringsliv och offentlig tjänst. Men även om utbildningen har haft stora fördelar, är det nu efter drygt 15 år dags att ytterligare utveckla den, vilket den nya reformen syftar till. Jag vill så ta upp några av de invändningar som här har riktats mot förslaget, t.ex. påståendet att elever som nu är tveksamma till de tvååriga linjerna ännu mindre skulle vilja starta på de treåriga linjerna. Verkligheten motsäger dessa farhågor. Det visar sig både i Stockholm och i Värmland att eleverna i mycket stor utsträckning strömmar till de nya utbildningar som erbjuds. Det är heller inte så märkligt som det har framställts i den här debatten att elevernas val kommer att göras sent. Larz Johansson har funnit det egendomligt att SÖ har lagt ut platser och vidtagit andra förberedelser under förutsättning att riksdagen fattar beslut. Detta är i själva verket vad som sker på utbildningsområdet varje år, eftersom antalet platser både i högskolan och i gymnasieskolan fastställs av riksdagen sent på våren, då endast någon månad återstår till dess att den nya terminen börjar. Eleverna har visserligen sökt in på sina betyg från höstterminens studier, men den definitiva intagningen sker ju inte förrän på grundval av de betyg som delas ut under den nu allra närmaste tiden. Och eleverna har rätt att göra de ändringar som de önskar. Det blir därmed en ny fördelning. När det gäller frågan varför vi inte kunnat omedelbart genomföra reformen i full skala eller inom loppet av bara några få år måste jag hänvisa till den ekonomiska verkligheten. Vi avser att genomföra detta så snart de ekonomiska medlen är tillgängliga, vilket också framhölls vid den socialdemokratiska partikongressen förra året, där ingen som helst oenighet rådde på den punkten.

På den fråga som Larz Johansson ställde om det kommer att finnas fler platser tillgängliga redan nästa år vill jag svara att regeringen inte har givit några sådana löften. Det är en budgetfråga som får behandlas i vanlig ordning. Den kommer att bli beroende av olika omständigheter, där jag först och främst vill anföra vilken grad av intresse som kommuner och andra utbildningsanordnare kommer att visa för att vilja gå vidare. En andra väsentlig faktor är det ekonomiska utrymme som kan föreligga i det kommande budgetarbetet. Ett tredje väsentligt förhållande att ta hänsyn till kommer att vara i vilken utsträckning försöksverksamheten redan givit klarhet i hur verksamheten har gått och hur man därigenom skall kunna bedöma vad som skall kunna göras för den närmaste tiden.

Herr talman! Utbildningsministern började sitt anförande med att säga att jag hade uttryckt ”farhågor” för den här reformeringen av yrkesutbildningen. Det är alldeles riktigt, men jag måste betona och få till protokollet antecknat att farhågorna inte gäller det förhållandet att yrkesutbildningen äntligen kommer att reformeras utan hur den kommer att reformeras. Det finns, som jag ser det, risk för att resultatet av det här förslaget inte blir det allra bästa som skulle ha kunnat åstadkommas för att reformera yrkesutbildningen. Utbildningsministern kom sedan in på allmänbildningen och talade om att praktikerna konkurrerades ut av teoretikerna och att arbetsgivarna när det gällde praktiskt arbete t.o.m. hellre anställde teoretiker och sökande med god allmänbildning än sådana som hade genomgått yrkesutbildning. Då kan man naturligtvis inte låta bli att ställa frågan: Eftersom de som genomgått de allmänna och teoretiska linjerna inte har någon som helst yrkesutbildning, hur har då yrkesutbildningen hittills varit skött i gymnasieskolan? Varför inte under sådana förhållanden enbart bedriva utbildning på de teoretiska linjerna? Vi är överens om att allmänutbildningen är betydelsefull — det har vi framhållit. Det råder inga som helst delade meningar om den saken. Jag har tidigare sagt att jag tycker att man med den inriktning som de allmänna ämnena fått i utbildningsministerns förslag inte har tagit tillräcklig hänsyn till vad som verkligen behövs också för yrkesutbildningens bästa. Sedan sade utbildningsministern att det inte var någon risk för att försöken inte skulle kunna genomföras — eleverna strömmade till de nya utbildningarna. Utbildningsministern nämnde Stockholms län och Värmlands län. Jag har tagit in — telefonledes visserligen — de preliminära uppgifterna från Stockholms län exkl. Norrtälje och Södertälje. Det är alldeles riktigt att det har strömmat in många sökande, men vad utbildningsministern här undvek att tala om är att tillströmningen är enormt stor till vissa utbildningar, medan platserna till andra utbildningar praktiskt taget inte kan fyllas. Det gäller t.ex. industriteknik, dit 40 har sökt till 60 platser. Det gäller även omvårdnadslinjen, dit 146 har sökt till 180 platser. Däremot har 254 sökt till 120 platser på handelslinjen och 110 till 30 platser på el-tele-linjen. Slutligen skulle jag vilja fråga: Varför redovisar man inte, herr utbildningsminister, vad en fullständig reformering kommer att kosta och hur man har tänkt sig finansieringen i framtiden? Det tycker jag är mycket väsentligt.

Herr talman! Utbildningsministern började sitt anförande med att säga att han kände en viss tillfredsställelse med hur det här förslaget passerar riksdagen. Han beklagade inte att vpk hade lyckats lägga på dessa 1 000 platser. Kanske man skall tolka detta så att vpk t.o.m. har varit alldeles för blygsamt i sin begäran och att utbildningsministern gärna hade sett en större försöksverksamhet. Utbildningsministern kanske inte alls hade haft något emot om en riksdagsmajoritet hade beställt en fortsättning till nästa år. Det kanske hade suttit ganska bra i ryggen vid kontakterna med finansdepartementet inför fortsättningen. Det går inte att göra det så enkelt för sig, Lennart Bodström, som att säga: Om det skall bli en fortsättning nästa år — ja, det får bli en budgetfråga. Då kommer vi att ställas inför precis samma situation som i år, att vi någon gång under våren här i riksdagen skall fatta ett beslut, ungefär vid samma tidpunkt som nu, medan de som har att planera för utbildningen behöver ha besked nu om huruvida det skall bli en fortsättning, en utökning, nästa år. Om de fick den framförhållningen kunde de ordna en bra försöksverksamhet. Nej, de får vänta och se, det kommer att bli en budgetfråga. Nog kan man väl begära av regeringen att den skall kunna ha så stor framförhållning också i sin ekonomiska politik att den i år kan bedöma om det går att lägga in ytterligare platser i försöksverksamheten. Dessutom, Lennart Bodström, är det i princip samma platser som i alla fall skulle ha ingått i de tvååriga utbildningarna. Vi talar ju inte om en helt ny utbildningsform utan om att använda utbildningsplatserna i den ena eller den andra verksamheten. Lennart Bodström berörde inte med ett ord kritiken mot handläggningen. Självfallet har jag inte kritiserat skolöverstyrelsen för att den hanterar dessa frågor ”under förutsättning att”. Jag har kritiserat regeringen för att den har försatt Sveriges riksdag, skolöverstyrelsen och utbildningsanordnarna ute i landet i denna situation. För att använda utbildningsministerns egna ord: Om inte det här beslutet går igenom i Sveriges riksdag, blir det kaos i skolan. Det är detta agerande som jag har kritiserat utbildningsministern för. Lennart Bodström sade inte heller ett ord om de svikna vallöftena. Hur är det egentligen? Menade ni allvar med alla era uttalanden om att samtliga ungdomar under 20 års ålder skall få en plats i gymnasieskolan? Det borde väl vara en fråga också för den ekonomiska politiken, så den bedömningen borde väl ha gjorts innan regeringen gick ut med vallöftena. Är det bara regeringens oförmåga som är orsak till att fler ungdomar varje år ställs utanför gymnasieskolan? Lars Svensson redovisade att det blir fler platser. Men pengarna går inte till fler platser, utan de äts upp, så att säga, av att utbildningarna hela tiden blir längre. Fler ungdomar får inte utbildning. Fram t.o.m. nästa budgetår ökar antalet 16-åringar som lämnar grundskolan. Då krävs fler platser i gymnasieskolan — inte färre!

Herr talman! Utbildningsministern sade att elever från de tvååriga utbildningarna har sämre möjligheter på arbetsmarknaden. Ja, visst är det så. Exempel från alla håll visar att det är elever som gått de treåriga utbildningarna som först får jobb. Jag tycker att det är angeläget att vi nu slår fast att vi skall förlänga utbildningarna. Det är synd att det bara handlar om 6 000 elever, och de får dessutom börja den nya utbildningen under sämsta tänkbara förhållanden. Men de andra då? De som skall vänta nästan till år 2000 innan de kan få samma möjligheter? Vi i folkpartiet tycker för vår del inte att detta är acceptabelt. Alla ungdomar borde få tillgång till bättre utbildning så fort som möjligt. På en rad yrkesområden kanske utbildningen kan bli ytterligare förlängd. I utlandet är det ju inte alls ovanligt med femåriga yrkesutbildningar. Det skulle vara väldigt positivt om eleverna inte behövde tveka inför att gå en treårig utbildning, vilket utbildningsministern också sade. Man kan dock inte dra några generella slutsatser av ett så litet material som 6 000 platser. I verkligheten och i full skala kommer det att handla om att intressera 100 000 elever för en treårig utbildning. Jag fick inte ett enda svar på de frågor som jag ställde i mitt inledningsanförande. Den första gällde kvaliteten. Hur avser regeringen att garantera kvaliteten på utbildningen? Skall jag tolka utbildningsministerns tystnad på det sättet att regeringen inte kan göra några utfästelser med de premisser som faktiskt råder? Blir det samma gamla utbildning som förut, men med tillägg av ett tjog allmänna ämnen? Då är alltihop fullständigt förfelat. Vidare frågade jag om intressevalen och favoriseringen av elitidrottare och schackspelare. Inte heller på dessa frågor har jag fått svar, trots att jag påpekade att denna favorisering innebär ett motarbetande av de jämställdhetssträvanden som utbildningsministern i andra sammanhang talar så varmt för. I detta sammanhang vill jag beröra en reservation som folkpartiet har fogat till betänkandet. Vi vill att riksdagen skall uttala att i den revision som SÖ genomför av yrkesutbildningarnas kursplaner jämställdhetsmålet skall vara en ledstjärna. Majoriteten har inte velat instämma i detta. Detta är en mycket viktig fråga, och utbildningsministern borde instämma i folkpartiets krav.
Herr talman! Det finns många kommuner i landet, där praktiskt taget varje elev både söker och kommer in på gymnasieskolan, Larz Johansson. Det finns emellertid ett antal elever som inte kommer in. I stor utsträckning rör det sig om sådana elever som förklarar att de bara är intresserade av förstahandsalternativet.

Därför är det nödvändigt att eleverna själva är beredda att anpassa sig. Ylva Annerstedt har frågat om utbildningen skall få högre kvalitet. Jag är benägen att tro att en treårig utbildning når bättre kvalitet än en tvåårig. Det skulle förvåna mig mycket om resultatet blev något annat. Jag utgår från att alla som arbetar i försöksverksamheten också kommer att anstränga sig för att nå goda resultat. Om de får längre tid till förfogande, så borde resultaten också visa sig. Det är emellertid också både nödvändigt och naturligt att en utvärdering genomförs efter hand. Den kommer att göras under medverkan av en parlamentariskt sammansatt uppföljningsgrupp. Det är möjligt att några detaljer i förslaget kan behöva ändras, då man i praktisk verksamhet gör ytterligare erfarenheter. Utredningen, remissarbetet på grundval av utredningen och det ytterligare arbete som bedrivits under propositionsförfattandet och här i riksdagens utskott har inneburit att man på olika håll försökt klarlägga problemen så långt detta någonsin är möjligt. Nu är det dags att övergå till praktisk verksamhet. Jag medger gärna att de som deltar i försöksverksamheten kommer att få det arbetsammare än vad de får som arbetar i en skolform som är etablerad. Så kommer det att vara för alla som deltar i en nyskapande verksamhet, men till all lycka finns det många som är beredda att göra de ansträngningar som det innebär att gå nya vägar och att därmed också vara föregångare.

Herr talman! Nej, Lennart Bodström, det där var riktigt dåligt. Det som utbildningsministern försöker säga är: Ungdomarna får faktiskt skylla sig själva. De gör ju bara ett val, och då kan ju inte vi se till att de får plats. Man brukar dessutom få exemplet att nästan alla vill bli kosmetologer och hårfrisörer. Men, Lennart Bodström, det är ju inte sant, och det är inte så det ligger till. Jag skall läsa innantill ur utbildningsministerns egen budgetproposition för i år, där han först talar om hur många som har ställts utanför gymnasieskolan. Han konstaterar då: ”Inom den teknisk-industriella sektorns utbildningar har 19 96 av de sökande inte tagits in. Ca 3 700 av dessa var 16-17-åringar — — —.” Resten, dvs. ca 4 000, var över 18 år. : Menar Lennart Bodström att vi har så gott om arbetskraft att vi kan avvisa dem som skulle vilja ha en utbildning inom den teknisk-industriella sektorn? Det är ju det som landets utbildningsminister står här och säger när han försöker försvara att regeringen inte har uppfyllt sitt vallöfte om att ge alla ungdomar under 20 år en plats i gymnasieskolan. Om dessa 7 600 togs in på den teknisk-industriella sektorns utbildningar, tror jag att det skulle vara till stor nytta för hela landet, och inte minst för vår tillverkningsindustri.

Herr talman! Utbildningsministern säger att han är benägen att tro att en längre utbildning innebär bättre kvalitet och att han skulle bli förvånad om så 153 inte blev fallet. Jag må säga att det är lättsinnigt att så lita till fromma förhoppningar och tro att kvaliteten blir bättre om man bara utsträcker tiden. Vi kräver för vår del väsentligt mer substans i kvalitetsbegreppet än att man är benägen att tro något. Dessa krav har jag redovisat tidigare — fortbildning av yrkeslärare, utbildning av handelsledare, fullödiga kursplaner, etc. Jag konstaterar också att utbildningsministern fortfarande inte säger ett enda ord om intressevalet och elevernas möjligheter att fördjupa sig i ett ämne om de inte är intresserade av elitidrott eller schack. Tycker verkligen utbildningsministern att det är viktigare att spela ishockey än att t.ex. läsa filosofi? Varför skulle inte den filosofiintresserade eleven kunna få ägna sig åt och fördjupa sig i sitt intresse? Jag sade tidigare att den här slagsidan med en favorisering av idrottare innebär att man motarbetar jämställdhetsmålet i gymnasieskolan. De siffror som finns tillgängliga visar mycket tydligt att så är fallet. Två tredjedelar av alla platser inom elitidrottsgymnasierna och hemortsalternativet upptas av pojkar och en tredjedel av flickor. I dessa siffror är inte 48 ishockeyplatser inräknade, eftersom de ännu inte är utlagda. Hur många av dessa ishockeyplatser tror utbildningsministern kommer att innehas av flickor?

Herr talman! Jag skall tala om försöket med den treåriga yrkesutbildningen. Men eftersom vi behandlar både betänkandet om anslag till gymnasieskolor och betänkandet om utveckling av yrkesutbildningen i gymnasieskolan samtidigt skall jag först säga några ord om språkundervisningen i gymnasieskolan. Jag har tillsammans med representanter för folkpartiet och centern i en motion, Ub362, fört fram förslag om att stärka språkens ställning i gymnasieskolan. Nu avstyrks dessa yrkanden, men vår motion har, enligt vår uppfattning, fått en mycket positiv skrivning. Utskottet skriver: ”Utskottet utgår från att erfarenheterna av den här redovisade försöksverksamheten med integration av undervisning i språk och undervisning i andra ämnen kommer att beaktas i kursplanearbetet-—-.” Därefter avstyrks motionskraven på sedvanligt sätt, samtidigt som utskottsmajoriteten i sak har gett oss rätt. Vi motionärer förutsätter att vederbörande myndigheter, dvs. utbildningsdepartementet och skolöverstyrelsen, uppfattar skrivningarna på samma sätt. Vi vill försäkra kammarens ledamöter om att vi anser att språkens ställning i gymnasieskolan är så viktig att vi inte kommer att förtröttas i vårt arbete för en förstärkning av dem. Med elever utan goda språkkunskaper från gymnasieskolan står sig Sverige slätt i den internationella konkurrensen. Herr talman! Efter denna inledning övergår jag till att tala om utvecklingen av den treåriga yrkesutbildningen på gymnasieskolan, som i sin föreslagna form enligt mig och mina medmotionärer är ett svek både mot ungdomarna och mot skolan i vissa avseenden. Regeringen har ju fått mycket kritik för att ÖGY:s förslag om sammanhållen treårig utbildning inte har genomförts. ÖGY, dvs arbetsgruppen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen, lovade ju högre kvalitet på utbildningen, självfinansiering genom arbetsgivaravgifter, inbyggd kontinuerlig lärarfortbildning, modulkursplaner som ger kunskapsgaranti, högskolekompetens åt alla, ökade produktionsintäkter i företagen, osv. De som backat upp ÖGY:s utbildningsmodell synes ha utgått från att förslaget faktiskt skulle ge alla dessa utlovade fördelar. Detta kan förklaras av att tiden för remissbehandlingen var mycket kort och inte medgav någon närmare analys. Regeringen har nu — på samma sätt som många andra som under senare tid haft tillfälle att närmare tränga in i ÖGY-förslaget — funnit att det inte håller vad man gav utfästelse om. Detta skall nu regeringen naturligtvis inte kritiseras för. Att utbildningsministern trots de svårigheter man funnit och som så många pekat på ändå nu föreslår en omfattande försöksverksamhet är dock enligt min uppfattning inte begripligt. Den enda logiska konsekvens man kan dra av de slutsatser regeringen och andra kommit till vid sin analys är att förslaget egentligen borde ha avvisats. Jag och några motionärer från folkpartiet och centern har i motion Ub12 hävdat att försöksverksamheten borde ha begränsats mer än vad regeringen gjort. Jag skall i det följande redovisa några av de bakomliggande skälen. Översynsgruppens arbete begränsades i regeringsdirektiven bl.a. av att förslaget inte fick medföra ökade kostnader och av att det skulle presenteras före en given tidpunkt. Även om inte gruppen lyckades med detta bär utredningen tydliga spår av att man inte hunnit penetrera konsekvenserna av sitt förslag. Gruppen tog samtidigt på sig en större uppgift än vad som framgick av direktiven. Så långtgående förslag som man presenterat hade gruppen varken kompetens eller resurser att hantera. För de i vissa avseenden djupt gående principiella förändringarna finner man inte heller några ideologiska motiv eller mål som grundats på forskning eller djupare analyser. Tidigare har också denna typ av frågor normalt alltid behandlats i parlamentariska utredningar. Detta kan vara förklaringen till den situation som uppstått, men det fråntar inte till någon del utbildningsministern ansvaret. Den föreslagna sammanhållna treåriga utbildningen innebär ett stort ingrepp i den valfrihet som skolan i dag erbjuder. Ökad flexibilitet bör eftersträvas snarare än den uniformering som förslaget leder till. De som inte haft tillfälle att tränga närmare in i förslaget inser inte heller att förslaget faktiskt innebär en avkortad utbildning. Det mesta talar för att ungdomarna inte kommer att uppnå den yrkeskompetens som man gör i dag, då färdigutbildning sker det första anställningsåret efter den tvååriga grundutbildning som skolan svarat för. Under färdigutbildningen är eleverna anställda och får lön. Erfarenheter visar att detta verklighetsförhållande medför ett påtagligt ökat utbildningsengagemang från elever, arbetsledning och arbetskamrater. Färdigutbildningen sker tack vare anställningsförhållandet i det yrke där vederbörande kommer att vara verksam och ger en acceptabel introduktion även om anställningen i flera fall ligger i periferin av den grundutbildning eleven tidigare valt. Skolan skall nu enligt förslaget i propositionen ta över hela ansvaret och finansieringen för det tredje året. Paradoxalt nog föreslås således att ungdomarna skall avstå från färdigutbildning med anställning och lön för att få praktisera i skolans regi under mindre realistiska former i den sammanhållna treåriga utbildningen. Yrkesutbildningen kommer samtidigt att avkortas med ungefär 20 970. Att hävda att regeringens förslag leder till en förstärkt yrkesutbildning är vilseledande. Att någon, och då kortsiktigt, kan tjäna på de föreslagna förändringarna kan man möjligen se. Det står dock alldeles klart vem som är förlorare — hela anordningen är ett svek mot ungdomarna och mot dem som arbetar inom skolan. Andra frågor där ÖGY lagt fram förslag utan att analysera konsekvenserna är frågan om behovet av praktikplatser — antal, allsidighet och kvalitet. Enligt utredningsförslaget skulle de större arbetsplatserna med kvalificerad utrustning och teknik ställa upp med praktikplatser där ungdomarna även fick delta i produktionen. Ersättningen till arbetsplatserna skall vara så förmånliga, att det blir ett klart egenintresse att offerera praktikplatser, framhöll ÖGY. Finansieringen skulle ordnas med en arbetsgivaravgift, där överskottet från små företag skulle gå till de medverkande stora företagen. De medverkande företagen skulle genom vad man kallade en slussningseffekt kunna anställa de lämpligaste ungdomarna. Från denna utgångspunkt räknade ÖGY med att varje år kunna skaffa över 50 000 praktikplatser till det tredje utbildningsåret. Därtill kommer att förslaget samtidigt kräver platser till över 100 000 praktikanter i årskurserna 1 och 2. Att förslaget inte var genomarbetat stod klart för alla som hade Prot. 1987/88:133 någon insikt i dessa frågor. Detta illustrerar också hur ÖGY behandlat flera 3 juni 1988 tunga och principiellt viktiga frågor. Att utbildningsministern inte kunnat fullfölja den finansieringsmodell som utredningen föreslagit torde inte förvåna särskilt många, men att man med skattemedel i dessa dagar skall köpa praktikplatser för att pröva om det går att genomföra ÖGY:s modell är ofattbart. I förberedelsearbetet har man nu gjort den erfarenheten att där man kan ha behov av hundratalet platser finns enbart någon enstaka plats som håller måttet. Det är ej heller ovanligt att skolan kan uppvisa modernare teknik och material än flertalet arbetsplatser i en region. En annan erfarenhet som varken är ny eller särskilt unik är att ungdomar som enbart tillfälligt finns på en arbetsplats inte får tillgång till avancerade maskiner och teknik för sin träning. Inom exempelvis vårdoch servicesektorn tar det även viss tid att bygga upp erforderliga personliga relationer för att praktiken skall ge något utbyte. Situationen är annorlunda i dag då det råder anställningsförhållande det tredje året. ÖGY synes helt har bortsett från den tillgång som själva anställningsförhållandet utgör i detta avseende. Utredarna har också konsekvent bortsett från risken för att en ökande andel ungdomar kan söka sig ut på arbetsmarknaden utan yrkesutbildning om de enbart kommer att erbjudas treårig sammanhållen utbildning. På platser med god arbetsmarknad kan vi i dag, på samma sätt som tidigare, konstatera att många ungdomar får arbete direkt efter grundskolan och även avbryter sin gymnasieutbildning därför att de erbjuds anställning inom områden där kvalifikationskraven inte är så höga. Ungdomar som har svag motivation för studier väljer hellre en kort och påbyggbar utbildning än en längre sammanhållen. Någon påtaglig favör, ökad kompetens eller merit som uppväger att ungdomarna går miste om en årslön med det föreslagna tredje året har inte heller kunnat redovisas. Det är inte svårt att förstå skolornas svårigheter och ungdomarnas tveksamhet. Om ungdomarna i ökad utsträckning väljer arbete eller sysslolöshet före en grundläggande utbildning, innehåller förslaget en utslagningsmekanism som ingen borde acceptera. Denna utslagning förstärks av att regeringen nu vill ställa alla ungdomar som fått anställning direkt efter grundskolan utanför möjligheten till utbildning. För den gymnasiala lärlingsutbildningen, som här fyllt en viktig uppgift och där anställningen hittills varit ett villkor, skall anställningsförhållanden nu utgöra ett hinder. En annan del i den föreslagna nya skolan som väckt berättigade frågor bland dem som har erfarenhet av vardagsarbetet i skolan är de kompetensrelaterade ”modulerna”. I nuvarande gymnasieskola skall eleverna få del av i kurserna ingående ämnen i hela deras bredd — normalt får inget ämnesmoment uteslutas. För yrkesutbildningen införs nu en principiellt ny och ytterligt diskutabel nyordning. Ämnets bredd skall kunna begränsas genom att huvudmoment, som i utredningen av någon anledning kallas modul, skall kunna uteslutas. Eleverna skall fullfölja studierna i de skilda modulerna tills de erhåller kompetensbevis. Utgångspunkten är att de snabba eleverna deltar i samtliga moduler, övriga fullföljer ett mindre antal. Man går vidare 157 till nästa modul först när man lärt sig den föregående. En modul skall enligt utredningen kunna omfatta en svets-, bearbetningseller mätmetod inom industrisektorn och exempelvis tekniken att bädda eller städa inom vårdområdet. Av utredningen framgår att elev som har svårigheter skall kunna studera samma modul i mer än två år om det behövs för att få kompetensbevis. Konsekvenserna av denna snäva tvångsspecialisering måste uppmärksammas. De negativa konsekvenserna ligger så nära att vi redan till försöksverksamheten måste skapa beredskap för att snabbt kunna modifiera arbetssätt. En elev som exempelvis tvingas stanna i modulen borrning eller kapning har en mycket snäv arbetsmarknad att vända sig till och blir genom utbildningen öronmärkt för hela livet. En sådan ordning kan vi omöjligtvis medverka till. Våra ungdomar bör inte vänta på att utbildningsministern genom försök skaffar sig möjlighet att bedöma vad som behöver göras. Ungdomskull efter ungdomskull kan inte vara försöksobjekt i detta syfte. Enligt min och mångas mening finns kompetens och underlag för att dra upp riktlinjer för en successiv reformering av nuvarande yrkesutbildning utan så omfattande och vanskliga försök som det nu är fråga om. Resultat som är grundat på nu föreslagna försök med ett tredje år får vi nämligen först under senare delen av 90-talet. Med i propositionen föreslagen reformstrategi kommer mer än 500 000 ungdomar, som skall vara yrkesverksamma i 30 år in på det nya seklet, att gå igenom yrkesutbildning som fick sitt innehåll på 60-talet. Detta förhållande får inte heller accepteras. Innebörden av de beslut som kommer att fattas måste bli att åtgärder vidtas för att snarast möjligt få till stånd en modernisering av hela yrkesutbildningen. Kan det nu uppdämda behovet av förnyelse och modernisering, som bl.a. kan avläsas i skolhuvudmännens och övriga berörda parters engagemang, utnyttjas för att åstadkomma konkreta åtgärder och då företrädesvis inom områden där situationen är akut? Svaret på denna fråga måste vara att försöksverksamheten med ett tredje år inte får utgöra hinder för yrkesutbildningens modernisering. Det finns så mycket erfarenhet och kunskap att man utan den tidsförlust och kostnad som en omfattande försöksverksamhet medför kan åstadkomma ändamålsenliga förbättringar. Skolledare, lärare och elever är en betydande resurs i sammanhanget. Inom skolöverstyrelsen pågår sedan en tid ett omfattande kursplanearbete. Det bör vara möjligt att ta vara på detta arbete, och även delar av ÖGY:s förslag, för att omgående få till stånd ett konkret förnyelsearbete på större bredd än vad en försöksverksamhet kan ge. En successiv modernisering av den tvååriga utbildningen i hela dess bredd ökar också möjligheten att komplettera utbildningen med påbyggnader där det visar sig nödvändigt. Motivet för en sammanhållen treårig utbildning kan förvisso kännas oklart för många, inte minst de ungdomar som erbjuds delta i försöksverksamheten. Försöksverksamheten enligt propositionen leder till att ungdomarnas valmöjligheter begränas. All utbildning blir treårig, studievägarna och de alternativa utbildningskombinationerna begränsas. Försöksverksamheten med en sammanhållen treårig utbildning får inte bli ett hinder för skolans utveckling och förnyelse. Skolhuvudmännens möjligheter att utveckla och genomföra försök måste stödjas och stimuleras. Gymnasieskolan måste präglas av flexibilitet och successiv förnyelse i takt med utvecklingen samt finansiella och andra förutsättningar. Med kompletteringsutbildning i form av påbyggnadsutbildningar, även i form av halvfartsoch deltidsstudier, kan skolan bättre bereda alla en chans till utbildning som överensstämmer med individernas önskemål och behov. Utbildningen måste kunna kombineras med anställning om skolans samverkan med arbetslivet skall kunna utvecklas. Möjligheten att erbjuda flera ungdomar en bred allmän kompetens för bl.a. högre studier måste utvecklas. I detta syfte måste vi skapa en reell chans till återkommande utbildning i en vuxenutbildningsorganisation där kompletteringsmöjligheter för yrkesutbildning prioriteras. Partsorganisationernas engagemang för en höjd och breddad kompetens kan tillvaratas och utvecklas till att stödja ungdomarnas möjligheter i detta stycke. Ett sådant komplement måste prioriteras högre än ett obligatoriskt tredje år. Målet för den frivilliga utbildningen måste vara att alla ungdomar skall känna sig välkomna, känna att tiden i skolan är utvecklande och stimulerande. Detta måste ses som en utmaning för dem som är verksamma i skolan. En ”obligatorisk treårig gymnasieskola” är inte och får inte bli det enda svaret på denna utmaning.

Herr talman! När det gäller högskoleutbildningen i Blekinge har ett enigt utskott — med frångående av propositionens förslag och med anledning av motion 1987/88:Ub34 yrkande 2 av Rune Rydén m.fl. — beslutat ge regeringen till känna att den nya högskolan bör få namnet Högskolan i Karlskrona-Ronneby. Utskottet har nämligen inte funnit någon anledning att frångå den praxis som råder när det gäller namngivningen av högskoleenheter. Med denna typ av benämning markeras att den nya högskolan, liksom alla de äldre, är riksrekryterande och en del av högskolesystemet i hela landet. Herr talman! Vi moderater har fogat en reservation till betänkandet. Vi finner det nämligen vara av stor vikt för en positiv utveckling av regionen att högskoleverksamheten är av hög kvalitet. Därför anser vi att högskolan också framgent bör utnyttja den kompetens som finns vid universitet och närbelägna högskolor och undvika att låsa alltför stora resurser i fasta kostnader för lokaler m.m. Därmed skapas den flexibilitet som är nödvändig för att utbildningsutbudet skall kunna förändras och utvecklas. Som följd därav bör interimsstyrelsens uppgift vara att enbart förbereda inrättandet av den nya högskolan. Den bör sålunda inte ansvara för utbildningsutbudet under budgetåret 1988/89. Medlen för utbildningen bör därför utbetalas till de högskoleenheter som hittills ansvarat för högskoleutbildningen i Blekinge. Jag yrkar bifall till reservationen, herr talman.

Herr talman! Folkpartiet har inga andra yrkanden än utskottets, men jag vill gärna kommentera vårt särskilda yttrande. I vår högskolemotion pekar vi på att det på de orter där små och medelstora högskolor kommer till eller bygger ut sin organisation ofta finns en landstingskommunal vårdskola. Vår slutsats är att mycket skulle vinnas genom en integration mellan dessa båda högskolor. Administrativt är det t.ex. ett resursslöseri att ibland på samma ort eller på mycket närbelägna orter bygga upp två rektorsämbeten. Vi hari detta sammanhang menat att frågan borde beaktas när högskoleutbildning skall byggas upp i Blekinge. Emellertid har behandlingen av just detta motionsyrkande skjutits upp till hösten, vilket ter sig märkligt om det skall kunna beaktas vid det förestående arbetet med högskolan i Karlskrona— Ronneby. Det har förekommit en del diskussioner om namnet på högskolan.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

Herr talman! Spridning av högskoleutbildningen var ett viktigt inslag i 1977 års högskolereform. Nya högskolor inrättades för att högskoleutbildningen skulle komma inom rimligt avstånd för ett större antal människor och därmed skapa rättvisa mellan individer och god tillgång till denna utbildning oavsett bostadsort. Riksdagen står nu i begrepp att besluta om inrättande av en högskola i Blekinge, ett av de två län som ännu saknar en egen sådan. I proposition 1987/88:166 föreslår regeringen att detta förslag realiseras fr.o.m. den 1 juli 1989. Nu anordnas högskoleutbildning inom Blekinge genom universitetet i Lund och högskolorna i Växjö, Kalmar och Kristianstad. Den är redan av betydande omfattning. Innevarande läsår finns 439 årsstudieplatser.

Av den beskrivningen framgår det hur splittrat ansvaret är för den utbildning som nu bedrivs i länet. Ett universitet och tre högskolor svarar för utbildningen. Ingen av dem har ansvar för att det sammantaget finns ett sådant utbud av högskoleutbildning i länet som svarar mot länets och individernas behov. Riksdagen har tidigare beslutat, genom att stödja propositionen om decentralisering inom högskolan, att ansvaret för högskoleutbildningen bör knytas till en befintlig högskola inom länet. Den nya högskolan som vi föreslår skall inrättas från den 1 juli 1989 i Blekinge bör kunna få en egen profil inom området utveckling av programvara för den snabbt växande datoriseringen inom alla delar av näringslivet. Den inriktningen finns redan. För att förbereda inrättandet av den nya högskolan skall en interimstyrelse tillsättas den 1 juli i år. Vi har här i kammaren genom tidigare beslut redan bifallit förslagen om medel till högskoleutbildningen i Blekinge. Högskoleverksamheten i Blekinge har vuxit fram successivt och i nära samverkan mellan de berörda högskoleenheterna, kommunerna och näringslivet vid de teknikcentra som finns på olika orter i länet. Denna samverkan har varit en förutsättning för att högskoleutbildningen skulle komma till stånd. Den bör även bibehållas i erforderlig omfattning, samtidigt som en viss koncentration sker genom tillskapandet av en egen högskola.

Jag yrkar avslag på den reservation som är fogad till betänkandet. Utskottet föreslår att högskolan skall få namnet högskolan Karlskrona— Ronneby. Denna nya enhet bör, liksom alla våra andra universitet och högskolor, ha anknytning till en eller ett par av de orter som ligger i närheten av den plats där den här enheten är belägen. Därigenom markeras var enheten har sin tyngdpunkt, att den — i likhet med alla andra högskolor — är riksrekryterande och att den därigenom utgör en del av högskolesystemet som helhet.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

Herr talman! Många års arbete och strävanden i Blekinge ligger bakom det förslag som vi skall fatta beslut om och som nu ligger på riksdagsledamöternas bord. Beslutet om en högskola i länet kommer att mottas med både glädje och stor tacksamhet. Den nya högskolan kommer att få sin egen speciella profil vad gäller både verksamhetens innehåll och den geografiska spridningen på olika orter och kommuner. För läsåret 1988/89 kommer följande utbildningslinjer inom högskolans ram att finnas i Karlskrona: en driftsteknikerlinje, 80 poäng, en samordnad ingenjörsutbildning, 80 poäng, en linje för industriell teknik med inriktning på elektronik, 60 poäng, och en linje för industriell teknik med inriktning på produktion, 60 poäng. I Ronneby kommer det att finnas en linje för administrativ databehandling, 60 poäng. I Olofström kommer det att finnas en verkstadsingenjörslinje, 80 poäng. I Svängsta i Karlshamns kommun Prot. 1987/88:133 kommer det att finnas en linje för elektronik med datainriktning, 80 poäng. Till detta kommer 130 årsstudieplatser för s.k. fristående kurser. Hälften av platserna kommer att förläggas till Karlskrona och övriga platser till andra kommuner i länet. Utbildningsutskottet har vid behandlingen av propositionen ställt sig positiv till förslaget om en högskola i Blekinge. Det är bara på en punkt som man inte varit enig, nämligen i namnfrågan. I propositionen sägs det att högskolan, mot bakgrund av den geografiska spridningen av verksamheten, bör ha namnet högskolan i Blekinge. Utskottet har dock en annan uppfattning och vill ha benämningen högskolan i Karlskrona-Ronneby. Det är min bestämda uppfattning — och en stor opinion i Blekinge stöder mig— att högskolan i Blekinge är en mera adekvat benämning på denna nya högskola. Därför, herr talman, hemställer jag i enligt med ett till kammarens ledamöter utdelat särskilt yrkande beträffande benämningen på högskolan att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den nya högskolan i enlighet med föredragande statsrådets uttalande bör benämnas högskolan i Blekinge.

Herr talman! I detta betänkande behandlas förutom anslaget till tullverket ett antal motioner om tullverksamheten. I samband med beredningen av detta ärende har utskottet vid en offentlig utfrågning inhämtat upplysningar av företrädare för tullverket, finansdepartementet, Industriförbundet, Speditörförbundet och Grossistförbundet. Under denna utfrågning diskuterades bl.a. resursutnyttjandet inom tullverket. Generaltulldirektören talade om den s.k. dödliga fällan — dvs. att arbetsvolymen ökar och att möjligheterna därmed minskar att inom givna ramar klara av jobbet när det gäller att ge en bra service och att uppfylla de grundläggande kontrollbehoven. Generaltulldirektören välkomnar därför en datorisering av verksamheten. Införandet av ett nytt tulldatasystem bör enligt tulldatautredningen främst kunna finansieras genom besparingar på personalsidan inom tullverket. Utredningen räknar med att man netto kan spara drygt 380 personår. Utifrån den utgångspunkten är det märkligt att finansministern signalerar möjligheten att även näringslivet skall bidra till finansieringen av en datorisering av de administrativa rutinerna. Vi moderater motsätter oss att någon form av avgift tas ut från näringslivet för att finansiera en datorisering. I stället förutsätter vi att rationaliseringsvinsterna — Prot. 1987/88:133 är så stora att detta datasystem kan finansieras huvudsakligen genom 3 juni 1988 besparingar. Generaltulldirektören visade vid utfrågningen ingen förståelse för en förändring av reglerna beträffande den s.k. importmomsen, innebärande att tullverkets roll som beskattningsmyndighet skall omprövas. Han går därmed emot tulldatautredningens, statskontorets, riksskatteverkets, Industriförbundets, Grossistförbundets, Speditörförbundets och Redareföreningens intentioner. Med hänsyn till denna inställning är det synnerligen angeläget att det i samband med införandet av ett nytt tulldatasystem ställs sådana krav från riksdagens sida att systemet inte överarbetas och därmed fördyras. En kommande anslutning till EG bidrar också till att tullhanteringen förenklas. Redan vid införandet av detta datasystem bör man vara framsynt och se till att systemet blir så flexibelt att vi kan möta den utveckling som förväntas på 90-talet. Det är oroande att generaldirektören vid ett tillfälle talar om den dödliga fällan och vid ett annat tillfälle inte vill vara med om att påverka denna fälla genom att förändra verksamheten så, att resurserna kan utnyttjas på ett effektivare sätt. För oss moderater är det självklart att resurserna skall användas för att förhindra narkotikasmuggling hellre än att de används för att bibehålla funktionen som beskattningsmyndighet avseende mervärdeskatt. En omfördelning av resurserna till förmån för exempelvis tullbevakningen på Ven för att bidra till en bättre övervakning av narkotikainförseln kan därmed göras. Det är viktigt att tullens företrädare i samband med införandet av ny teknik inte låser fast myndigheten i rutiner som med all säkerhet kommer att försvinna eller att förändras. Är det inte bättre att redan nu signalera en sådan inriktning, Sverre Palm? Vid utfrågningen av tullverket fick jag inga besked från generaltulldirektören om vilka resurser som för närvarande utnyttjas för momshanteringen. Det är ju nästan 50 miljarder som tullverket hanterar genom momsen. Det rör sig alltså om ganska stora resurser. Däremot fick jag svaret från generaltulldirektören att tre fyra personer hanterar tulltilläggen. Herr talman! Vi har från moderat håll återigen aktualiserat frågan om tulltillägg. Med beaktande av att det bör skapas ett effektivare resursutnyttjande är det synnerligen märkligt att utskottsmajoriteten envist hänger fast vid att tulltilläggen måste finnas kvar. Jag återkommer till generaltulldirektörens svar att endast tre fyra personer är sysselsatta med tulltilläggsbeslut. Under tiden 1 april-30 september 1986 fattade tullen 2 800 beslut om tulltillägg. Har vid dessa 2 800 beslut endast ianspråktagits en resurs motsvarande högst två personer? Är således generaltulldirektörens uppgift korrekt, har tullen klart diskvalificerat sig för att handlägga så viktiga beslut som tulltillägg. Det är helt naturligt att man inte med en sådan låg resurstillgång kan handlägga 2 800 beslut på ett rättssäkert sätt. Är det möjligen också av det skälet som tullverket inte kan gå med på kravet från skatteutskottet att befrielse från tulltillägg skall kunna meddelas, om uppgiftslämnaren vinnlagt sig om att lämna en korrekt deklaration? Sverre Palm kanske kan ge oss besked i frågan i sitt anförande. 163 Herr talman! Det finns inga som helst bärande skäl för att bibehålla bestämmelserna om tulltillägg, särskilt med hänsyn till att över 90 96 av tullverkets uppbörd avser uppbörd av mervärdeskatt. I den mån det skulle uppstå fel vid redovisningen av mervärdeskatten uppkommer inget skattebortfall för staten. Det är därför orimligt att påföra tulltillägg när staten inte drabbas av något skattebortfall. Det är också oförsvarligt att misshushålla med resurserna genom att exempelvis prioritera hanteringen av tulltillägg och fortfarande hänga fast vid ett bibehållet beskattningsansvar avseende importmomsen i stället för att förbättra gränskontrollen. Finansministern har t.o.m. vid en frågedebatt med moderaten Göran Ericsson bekräftat att det har hänt att tullfiltret i Helsingborg varit obemannat. För att resursutnyttjandet skall kunna förbättras har vi moderater tillsammans med övriga borgerliga partier förordat ett utvidgat samarbete mellan polis och tull. I reservation nr 8 har de borgerliga partierna krävt att riksdagen ger regeringen i uppdrag att göra en snabb översyn av reglerna beträffande tullförrättningsavgiften. Det har nämligen visat sig att avgiften inte är anpassad till dagens trafikförhållanden. Konkurrenssnedvridning förekommer dels mellan olika trafikföretag, dels mellan olika tullupplag. Det är betydelsefullt att ändringar i dessa avseenden kommer till stånd snarast möjligt. Vid den offentliga utfrågningen bekräftades det från näringslivets sida att det förekommit olägenheter med detta avgiftsuttag. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2,4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 och 12.

Herr talman! Tullens verksamhet har av skatteutskottet bedömts så viktig och av sådant allmänt intresse att utskottet har anordnat en offentlig hearing om tullfrågor. Generaldirektören i tullverket, Björn Eriksson, konstaterade i sitt inledningsanförande vid denna hearing att man inom det svenska tullverket känner sig arbeta i medvind samt att man får större förståelse hos allmänheten, politiker och media för tullens verksamhet. Jag delar generaldirektörens uppfattning i detta avseende och gör det med tillfredsställelse. Tullen spelar en stor roll inom många områden. Trafiken ökar starkt — såväl export och import som resandetrafiken. Integrationsprocessen som pågår i Europa kommer att fortsätta, vilket kommer att ställa nya krav även på svenskt tullväsende och svenska tullagar. Allt detta är, som vi i folkpartiet ser det, glädjande. Generaldirektören talade vid utfrågningen i utskottet om vad han kallade den ”dödliga fällan” som ett problem i svenskt tullväsende. Med den dödliga fällan avsåg han frågan att med givna resurser klara kontrollbehoven och samtidigt ge en bra service. Från folkpartiets sida vill vi med de förslag som redovisas i våra reservationer aktivt bidra till att i positiv anda försöka hjälpa tullen ur den ”dödliga fällan”. Herr talman! Tullen hanterar i dag ca 40 miljoner dokument manuellt, och Prot. 1987/88:133 mängden växer enligt uppgift med omkring 5 Ze per år. Denna uppgift talari 3 juni 1988 sig för att det är hög tid att ta modern teknologi till hjälp eller med andra ord genomföra en fullständig datorisering. Datoriseringen är en genomgripande reform på tullverksamhetens område, och det har bl.a. från flera håll konstaterats att datamognaden inom tullverket är låg. Flera remissinstanser och statsrådet själv i propositionen liksom även generaldirektören vid utfrågningen hyser tvekan om datoriseringen kan vara fullt genomförd så snabbt som till mitten av 1993. Detta kopplat till det faktum att en översyn av tullens organisation är nödvändig och också snart skall påbörjas har föranlett folkpartiet att i reservation nr 1 föreslå att organisationsutredningen skall genomföras som ett första steg jämsides med utbildning av personalen. Detta innebär, som vi från folkpartiet ser det, att anslaget för budgetåret 1988/89 bör kunna minskas med ett belopp som motsvarar kostnaderna för datasystemets uppbyggnad. Kostnaden för utbildning och organisationsöversynen bör givetvis täckas genom anslag i vanlig ordning. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Herr talman! Från folkpartiets sida anser vi nu liksom tidigare att systemet med tulltillägg skall tas bort ur den nu gällande tullagen. Utskottsmajoriteten hänvisar i sin skrivning till behandlingen förra hösten och säger att i stort sett ingenting hänt som skulle föranleda en ny syn på tulltillägget. Nu har det trots allt hänt en hel del sedan sist. Bl.a. har det hänt att domstolarna hittills tagit mycket lätt på skatteutskottets nu i flera betänkanden återupprepade uttalande, att sanktioner av detta slag inte bör riktas mot alla de yrkesutövare som vinnlägger sig om att lämna korrekta redovisningar, om de trots allt gjort ett ursäktligt fel. Med andra ord kan konstateras att rättskipningen inte påverkats av skatteutskottets uttalande om mild behandling vid ursäktliga fel. Snarare är intrycket för närvarande att stor förvirring råder när det gäller tillämpningen av lagen och då följaktligen också hur skatteutskottets skrivning skall tolkas. Herr talman! Tullen talar i broschyrer och informationsskrifter om att ”tullen vässar klorna”. Är det inte på tiden, Sverre Palm, att skatteutskottet också vässar klorna och hävdar sin åsikt i denna fråga? För nog menar väl utskottet allvar med vad man skriver? Det enklaste sättet för utskottet att visa klorna är att bifalla reservation nr 6, som innebär att tulltillägget försvinner. Herr talman! Tulltillägget drabbar även mervärdeskatten, som numera utgör en mycket stor post av tullverkets uppbörd. Praktiskt taget all import sker ju numera genom företag som är redovisningsskyldiga för moms till länsstyrelserna. Detta innebär, att om för låg eller ingen moms erlagts för importvaror så regleras detta vid momsdeklarationen, och statskassan får alltså den skatt som skall erläggas. Att detta skulle innebära likviditetsförstärkning och räntevinster för företagen måste betraktas som marginellt, och något undandragande är det alltså inte fråga om. Att beräkna tulltillägg på mervärdeskatt är en extra pålaga på näringslivet som kan jämställas med en beskattning, eftersom 165 staten inte lider någon skada. Själva termen ”tulltillägg” visar med all tydlighet att det är till sin art främmande för momsen. Hur skall förresten ett sådant tillägg behandlas vid momsredovisningen? Herr talman! I reservation nr 8 begärs en snabb översyn av reglerna för tullförrättningsavgifterna.

Den betraktas inte som ersättning för en tjänst, utan som en skatt. Den är dåligt anpassad till näringslivets trafiksystem. Olika tillämpningar har noterats på olika orter, vilket snedvrider konkurrensen. Konkurrensneutraliteten, genom särbehandling av SJ, har ifrågasatts. Svårigheter föreligger för exportörer och importörer att identifiera avgiften till en särskild sändning osv. Detta och mycket annat är väl oönskade effekter som borde föranleda en översyn av reglerna. Jag kan inte förstå varför socialdemokraterna är så ovilliga att gå med just på denna översyn. Herr talman! Beträffande övriga reservationer avseende tullövervakning på Ven, samverkan mellan tull och polis, färjetrafiken i Öresund samt hemtagningssystemet vid tekoimport, hänvisar jag till texten i betänkandet och vad vi framfört i resp. reservation. Jag ber till slut att få yrka bifall till reservationerna 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 och 12.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 42 behandlas proposition 100 bil. 9 om bl.a. anslag till tullen. I samband härmed berörs också ett antal motioner. Jag skall nämna några av dem som föranlett reservationer, vilka jag står bakom. I reservation 3 behandlas frågan om kontroll av farligt gods. Enligt vår uppfattning bör kontrollen förbättras och påföljdssystemet vid transporter av farligt gods skärpas, inte minst i preventivt syfte. En förstärkning måste ske för att förbättra tullens möjligheter att på ett tillfredsställande sätt klara av denna ingalunda lätta uppgift. I reservation 4 tar vi upp tullövervakningen av Ven. Där finns misstanke om ett visst intresse för smugglingsverksamhet, främst när det gäller narkotika. I denna situation är det angeläget att regeringen uppmärksammar vad som håller på att ske och vidtar nödvändiga åtgärder. I reservation 5 berörs samverkan mellan tullen och polisen. Vi reservanter vill starkt understryka vikten av ett utvidgat samarbete mellan tull och polis. Ett sådant skulle skapa ett mer effektivt system, och det skulle sannolikt också vara fördelaktigt ur kostnadssynpunkt. Frågan om tulltillägg var föremål för mycken diskussion vid införandet. Givetvis är det angeläget att uppgifter som lämnas är konkreta. Det är beklagligt att åtgärder som tulltillägg skall behöva tillgripas för att åstadkomma respekt för gällande regler. När åtgärder som dessa tillgrips är det i högsta grad angeläget att inte den drabbas som av missförstånd har gjort ett fel. Framför allt bör inte utformningen vara sådan att påföljden anses direkt orimlig. Sådant är förhållandet i denna fråga genom att tulltillägget beläggs med moms. Centern tar bestämt avstånd från detta. Därför har vi i reservation nr 7 yrkat att tulltillägget undantas från mervärdeskatt. Även beträffande tullförättningsavgiften har debatten varit intensiv. Svårigheter att tillämpa bestämmelserna visar på deras olämplighet. I vissa fall tas uppgifter på allt gods, vare sig det sker på ordinarie arbetstid eller ej. Enligt reservanternas bestämda uppfattning måste regeringen snarast se över bestämmelserna och skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag om en ändring av de nuvarande reglerna. En annan fråga som ständigt återkommer är vilka färjeförbindelser som skall klassas som ”långa rutter”. Färjeförbindelsen mellan Bornholm och Ystad-Simrishamn borde, om man jämför med gällande regler i Stockholmsoch Göteborgsområdena, klassas som en ”lång rutt”. Regeringen bör här göra nya ansträngningar för att få till stånd överläggningar med Danmark så att likvärdiga regler kan uppnås rörande denna förbindelse. Till utskottsbetänkandet har också fogats ett särskilt yttrande. I detta understryks den stora betydelse narkotikahundarna har vid sökandet efter narkotika. Det är därför oerhört angeläget att få fram fler narkotikahundar och att få dessa placerade där import och påfrestningar är som störst. Vid de stora införselhamnarna Helsingborg, Malmö och Trelleborg är narkotikahundarna en absolut nödvändighet, både för att uppnå ett effektivt resultat och för att begränsa väntetiderna till en rimlig nivå. Herr talman! Med det jag anfört yrkar jag bifall till de reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! I dag har vi att ta ställning till tullverkets anslagsnivå för nästa budgetår. Inför årets anslagsframställning hänvisas till fyra områden som särskilt kommer att påverka förutsättningarna för tullverkets arbete i framtiden. Det första området är den ökande utrikeshandeln. Det andra området gäller den europeiska integrationen och uppföljningen av det nya enhetsdokumentet för Västeuropa. Det tredje området avser uppbyggnaden av en ADB-baserad tullprocedur i samband med import och export av varor. Det fjärde området gäller ökade insatser mot narkotikasmuggling. Jag vill framhålla att vi ger denna fråga mycket hög prioritet. Riksdagen har också givit tullverket ökade resurser inom detta område, bl.a. genom anslag till att öka antalet narkotikahundar. Herr talman! När skatteutskottet behandlade regeringens förslag om tullverket, hade vi också att ta ställning till ett antal motioner om tullverksamheten, inlämnade under årets allmänna motionstid. Utskottsbehandlingen har föranlett tolv reservationer, vilka samtliga är borgerliga. Men som vanligt är det bara en mindre del av reservationerna som är gemensamma för de tre borgerliga partierna. Jag övergår nu till att kommentera reservationerna. Prot. 1987/88:133 fördröjning av tullverkets datorisering yrkar jag avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 begärs nu ett tillkännagivande beträffande finansieringen av tulldatasystemet. Det framgår av propositionen, Karl-Gösta Svenson, att utgångspunkten är att statens kostnader för tullens datorisering i första hand skall finansieras genom besparingar inom tullverket. Jag yrkar avslag på reservationen. Reservation nr 3 av centerpartiet gäller kontrollen av farligt gods. Man begär ökade resurser för gränskontrollen och vidgade straff för chaufförerna. Jag är medveten om allvaret i den fråga som tas uppi reservation 3, men att ge sig på chaufförerna löser inte problemet. Vi hanterar i dag en hel rad olika lastbärare utan chaufförer. Ansvaret för farligt gods är uppdelat på flera myndigheter. Jag vill peka på att det inom räddningsverket, sprängämnesinspektionen och kemikalieinspektionen pågår en utredning om rutiner och föreskrifter för hantering av farligt gods. Statens räddningsverk har planer på att genomföra informationsinsatser riktade till personal inom rättsväsendet. I propositionen föreslås förstärkta fortbildningsinsatser för utvald tullpersonal vid de utsatta gränsorterna. Som framgår av betänkandet har försvarsutskottet nyligen behandlat denna fråga och föreslår särskilda utbildningsinsatser för förare som kör transporter med farligt gods. Jag yrkar avslag på reservationen. Reservation nr 4 rör tullövervakningen på Ven. Jag vill erinra om att tullens verksamhet redan i dag till stor del är koncentrerad till södra Sverige. Den fråga som tas upp i reservationen är en prioriteringsfråga för tullverket, och något riksdagens uttalande behövs inte. Reservation nr 5 behandlar samverkan mellan tullen och polisen. Det pågår redan i dag ett visst samarbete mellan tullen och polisen. Jag vill peka på att tullverkets spaningsdiarium körs på polisens datorer. Även inom narkotikabekämpningen har ett samarbete redan etablerats. Jag utgår ifrån att detta samarbete är välkänt inom regeringskansliet och att det kan leda till ökade samverkansmöjligheter på andra områden. Reservationen avstyrks. Reservation 6 behandlar tulltillägg. Vi får inte glömma bort att tulltillägget infördes med anledning av den omfattande förekomsten av fel och brister i tulldeklarationerna, ofta beroende på slarv. Tulltillägget har haft avsedd verkan. I dag kan vi avläsa att kvaliteten på tulldeklarationerna har förbättrats. Tulltillägget utgör ett värdefullt hjälpmedel att hålla bra kvalitet på tulldeklarationerna. Reservation 7 rör tulltillägg i fråga om mervärdeskatt. På en stor del av importen utgår inte tull utan bara moms. Att tillmötesgå reservanterna skulle innebära att en stor del av deklarationerna skulle falla utanför tulltilläggen. Det är givetvis viktigt att dessa deklarationer är lika riktiga som de andra. För importörerna skulle det verka orättvist om den som slarvar med en deklaration av tullbelagda varor får tulltillägg, medan andra som gjort grova fel slipper tulltillägg. Jag yrkar avslag på reservationen. I reservation 8 beträffande tullförrättningsavgift begär de tre borgerliga partierna en snabb översyn av reglerna för tullförrättningsavgiften. Till reservanterna vill jag säga att det vid den utfrågning utskottet hade i anledning av detta betänkande framkom att regeringen har sin uppmärksamhet riktad på frågan. Reservationen avstyrks. I reservation 11 angående vissa färjelinjer begär de borgerliga partierna ett riksdagens tillkännagivande med begäran om klassificering av färjetrafiken på Bornholm till lång rutt. Regeringen har vid skilda tillfällen försökt få till stånd en ny prövning av klassificeringen av färjelinjen Ystad-Rönne. Även här gäller att Sverige inte ensidigt kan ändra på nordiska avtal. Vi kan utgå ifrån att regeringen även i framtiden vid lämpliga tillfällen tar initiativ i denna fråga. Jag yrkar avslag på reservation 11. För reservationerna 9, 10 och 12 hänvisar jag till vad utskottet anför i betänkandet. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Detta ärende har ett alldeles speciellt principiellt intresse på det sättet att i det kommer till uttryck så tydligt den socialistiska majoritetens förakt för riksdagens roll. Häri finns nämligen uttryckt en syn på beslutsförmågan när det gäller avgiftsuttaget som är så typisk för den nuvarande socialistiska majoriteten i denna riksdag, nämligen den att man överlåter åt regeringen att avgöra så centrala frågor som exempelvis kan ha betydelse för konkurrensen mellan olika finansieringsinstitut. Vi borgerliga har med anledning av en motion i reservation 1 uttalat en kritik av att regeringen har full frihet på denna punkt och har hos regeringen hemställt att ett förslag skall framläggas som begränsar regeringens totala frihet på denna punkt. Jag yrkar bifall till reservation 1. I reservation 2 har samma reservanter givit uttryck för behovet av en rättviseprincip som borde vara ganska självklar, nämligen att rättvisan mellan olika institutioner som är föremål för bankinspektionens tillsyn skulle kunna grunda sig också på ett tidsdebiteringssystem. Reservanterna har i sin reservation hemställt att regeringen föranstaltar om att en ordentlig prövning sker av ett tidsdebiteringssystem. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Betänkande 36 från näringsutskottet handlar om avgifter för bankinspektionen och anslag till dess verksamhet. Utskottet delar de uppfattningar som framkommer i budgetpropositionen och i proposition 169. Då det gäller avgifterna innebär förslaget nya normer för debitering av tillsynsavgifter från banker, kreditaktiebolag, finansbolag, fondkommissionsbolag och fondbolag. I det nya systemet skall avgifterna bestå av dels ett fast belopp, dels en rörlig del. Normalt skall avgifterna spegla hur bankinspektionens arbete fördelas på olika institut. Det blir sedan inspektionens sak att föreslå ändringar i avgiftsbestämmelserna utifrån bedömningar av medelsåtgången för olika uppgifter. Nic Grönvall säger nu att reservanterna inte vill ge regeringen den yttersta bestämmanderätten över avgiftsbeloppen. Reservanterna förordar alltså ett maximibelopp. Jag har litet svårt att förstå den mera utvecklade argumentering som Nic Grönvall presterade i kväll på den punkten. Om man fastställer ett maximibelopp kan jag inte se att man på något särskilt ingripande sätt har möjlighet att påverka eventuella konkurrenssituationer mellan olika finansbolag. Nu är det ju så, Nic Grönvall, att vi har parlamentarism i Sverige. Det innebär att regeringens handlande förhoppningsvis grundas på en politisk majoritet i denna kammare. Det är ganska naturligt att vi har det förtroendet för regeringen att den skall kunna hantera dessa frågor på ett riktigt sätt. Dessutom har riksdagen möjlighet att varje år i samband med budgetbehandlingen kontrollera huruvida avgiftssättningen sker på ett riktigt sätt.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
Herr talman! Eftersom kammaren väl inte behöver behandla så många fler ärenden i kväll tänkte jag fylla tiden fram till kl. 23 med replikväxling med Åke Wictorsson. Jag vill gärna säga honom att hans tilltro till de föreslagna metoderna för uttag av avgifter till bankinspektionen uppenbarligen bygger på ett förtroende för den nuvarande regeringens oväld. Jag kan väl dela den uppfattningen. Den nuvarande regeringen behöver inte misstänkas för bristande oväld på något sätt. Men jag ser detta mera principiellt, Åke Wictorsson. Det är fråga om vem som bestämmer i landet. Ur min synpukt — Prot. 1987/88:133 sett är det riksdagen som bestämmer. Man kan inte tolerera att riksdagen ger — 3 juni 1988 beslutsfullmakter i alla riktningar i alla frågor. Därför har vi borgerliga sagt 6 att om nu fullmaktsregeln skall gälla till förmån för regeringen så måste det i funanskajag varje fall ske inom en ram som har fastställts av riksdagen. Jag har full förståelse för att det är svårt för Åke Wictorsson att förstå det, men jag vill ändå förtydliga min argumentation för att se om det möjligen kunde hjälpa honom att förstå.
Herr talman! Jag kanske inte har samma behov som Nic Grönvall att fylla ut tiden till kl. 23. Jag tror att både ledamöter och personal skulle uppskatta om vi begränsade debatten och i varje fall försökte hålla oss till en saklig diskussion på denna punkt. Vad riksdagen principiellt skall hantera tycker jag faktiskt är en fråga av betydligt större räckvidd. Skall vi belasta riksdagen med en mängd detaljbeslut på en rad förvaltningsområden, är jag inte övertygad om att riksdagens inflytande och styrka i svenskt politiskt liv ökar i förhållande till det antal detaljuppgifter som vi ger den. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 36.

Herr talman! Det här ärendet har möjligen en djupare principiell innebörd än det förra från den synpunkten att man här berör en fråga som vi moderater fäster stort avseende vid, nämligen näringsfriheten. Moderata samlingspartiet har under många år velat markera här i riksdagen behovet av en grundlagsfäst näringsfrihet och har mycket svårt att förstå att man på kapitalmarknaden skall behöva en särreglering som begränsar näringsfriheten. Dels är vår svårighet att förstå betingad av vår ideologiskt fasta tro på näringsfrihetens nytta för vårt samhälle, dels är den betingad av det faktum att kapitalmarknadens aktörer regleras av en långtgående lagstiftning, som syftar till att säkerställa dessa aktörers kunder. Man kan också säga dessa aktörers intressenter. Det är alltså från vår synpunkt en princip av betydelse som här träds för nära. Den träds i detta fall för nära utan att några tvingande skäl kan åberopas.

Vi menar alltså att lagstiftningen inte bara är onödig, vi väntar på ett övergripande utredningsarbete. Den är också inkräktande på en viktig princip, näringsfrihetens princip. Därför har vi yrkat avslag på propositionens förslag om den här lagregleringen av finansbolagens verksamhet. I lagstiftningen ges också regler om på vilka villkor tillstånd skall ges till finansbolag. Det handlar framför allt om kapitalbasen, det egna kapitalets storlek och bestämmandet av det egna kapitalet.

Detta skulle ge bankinspektionen tillfälle att verkligen pröva om det finns finansbolag av mindre storlek — mindre än enligt de regler som anges i det nu framlagda lagförslaget — som kunde ges bankinspektionens förtroende, en vanlig, rimlig, hederlig svensk syn på aktörerna, exempelvis på denna marknad. I reservation 3 hemställer vi om bifall till det synsättet att självklara, obeskattade reserver — t.ex. övervärden på leasingfonder — skulle få läggas till det egna kapitalet. Herr talman! Med detta yrkar jag alltså bifall i första hand till reservation 1, och i händelse av att denna på grund av någon oförutsebar omständighet inte skulle vinna kammarens gillande, till reservationerna 2 och 3.